Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få en mer konsekvent och strikt tolkning av narkotikalagstiftningen. Bakgrunden till frågan är bl.a. ett påstående från Lennart Brunanders sida om att lagstiftningen om straff för narkotikabrott tolkas olika av polis, åklagare och domstolar på skilda orter. Den som ertappas med innehav av en viss mängd narkotika skulle få olika hårt straff beroende på var detta sker. Av interpellationen framgår inte om detta påstående stöds av några undersökningar på området eller vad som annars ligger till grund för det. Själv kan jag inte vitsorda att det skulle föreligga några anmärkningsvärda skillnader i praxis i detta hänseende. Allmänt sett vill jag framhålla att den mängd narkotika som ett narkotikabrott avser — vare sig det gäller innehav eller andra typer av sådant brott — självfallet är av stor betydelse när påföljden skall bestämmas. Här som i andra sammanhang måste man emellertid vid påföljdsbestämningen ta hänsyn till samtliga omständigheter, däribland t.ex. om narkotikan har varit avsedd för försäljning, om det är fråga om återfall och om gärningen har varit av särskilt hänsynslös art. För valet mellan fängelse och icke frihetsberövande påföljder är naturligtvis också personliga omständigheter, t.ex. gärningsmannens eventuella behov av vård och hans villighet att underkasta sig sådan vård, av betydelse. Att påföljden för ett så allvarligt brott som narkotikabrott skulle vara schablonmässigt anknuten till mängden narkotika har aldrig varit avsett. Slutligen vill jag instämma i vad Lennart Brunander har sagt om att narkotikamissbruket är ett av våra största sociala problem. Regeringens inställning är också att missbruket skall bekämpas med kraft inom alla samhällsområden. Jag kan här hänvisa till att lagstiftningen om straff för narkotikabrott nyligen har skärpts och till att den särskilda narkotikakommission som regeringen har tillkallat har föreslagit en rad ytterligare åtgärder på detta område. I vissa hänseenden har förslagen redan lett till beslut.
Herr talman! Jag vill tacka vår nye justitieminister för svaret, och jag vill samtidigt önska honom lycka till i hans nya ämbete. Narkotikamissbruket är — som vi tydligen är helt överens om — ett mycket stort problem i vårt samhälle. Det problemet har naturligtvis en rad olika orsaker, och människor börjar med missbruket av olika anledningar. De kan vara arbetslösa, de kan ha utövat annat missbruk, de kan ha tappat tron på framtiden — ja, det finns en rad olika orsaker till detta. Från samhällets sida har en hel del insatser gjorts. Man har försökt att råda bot på missbruket genom bl.a. information och utbildning, både i skolan och på andra håll, och arbetet måste naturligtvis ske på olika fronter. Man har också tillfört tullen och polisen ökade resurser, och vi har fått en ny narkotikalagstiftning. Men trots detta fortsätter missbruket. Vi har en rekrytering som är alltför stor. Vi kan inte påvisa att det som gjorts har haft några riktigt påtagliga verkningar. Till följd av det ökade missbruket uppstår många mänskliga problem. Att människor slås ut på det här sättet är också ödesdigert för samhället. I arbetet för att bemästra problemen måste vi alla ställa upp — som föräldrar, som medmänniskor, som lärare. Också vi politiker måste bära vårt ansvar. Vi måste ta itu med frågorna varhelst vi är verksamma. Men för att skapa motivation för detta och ge oss säkerhet i våra olika positioner krävs konsekvens i samhällets uppträdande, bl.a. i fråga om vilka regler som skall gälla i olika sammanhang. Vi måste naturligtvis fortsätta med att i stor utsträckning inrikta oss på att jaga de stora narkotikahajarna. Men även om vi får tag i några av dem, är det så mycket pengar med i det här spelet att det dyker upp nya. Samma sak gäller beträffande försäljarna, langarna. Många av dem ägnar sig åt den här verksamheten därför att de måste finansiera sitt eget missbruk. Vi måste naturligtvis också hålla efter missbrukarna, så att man får stopp på rekryteringen. Det får då ske, som jag nyss sade, genom utbildning och information men också genom bestämda regler för vad som händer när man ertappas med narkotika på sig. Justitieministern har i sitt svar ställt en fråga, om det finns någon undersökning som grund för påståendet från min sida att lagstiftningen om straff för narkotikabrott tolkas olika av polis, åklagare och domstolar på skilda orter. Svaret på den frågan är att någon sådan undersökning inte finns. Påståendet grundar sig på resonemang med människor som jobbar med detta —- vid polisoch åklagarmyndigheter och sociala förvaltningar. Rättare sagt är det dessa som tagit kontakt med mig, och för att få det här problemet belyst har jag framställt denna interpellation till justitieministern. Efter det att jag framställt interpellationen har jag fortsatt att resonera med dem som sysslar med dessa frågor. Jag har resonerat med åklagare och poliser, och man har då för mig påpekat att det faktum att lagregleringen gäller både narkotikabrott och narkotikaförseelse är en källa till att man gör dessa olika ställningstaganden. Jag vet inte om detta är en riktig bedömning, men det skulle vara mycket bra om justitieministern ville gå litet djupare in i detta problem, kanske inte här i dag men i sitt fortsatta arbete, eftersom detta är en så väsentlig fråga för oss alla. Den bedömning som man gör från de sociala myndigheternas sida och från polisoch åklagarhåll är att allt innehav av narkotika borde bedömas som brott. Men detta är naturligtvis inte bara en fråga om hur vi skall tolka lagen utan också en resursfråga — en fråga om man har möjlighet att både på den sociala sidan och hos polisen följa upp olika åtgärder liksom naturligtvis också hos tullen för att stoppa inflödet av narkotika. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga justitieministern om han är beredd att ta dessa påpekanden på allvar och undersöka vad som ligger bakom och vilken orsaken kan vara till att man gör olika bedömningar. Är justitieministern beredd att ta konsekvenserna av det som man då får fram och vidta de förändringar i lagen eller i vederbörande instruktioner, eller vad som kan behöva göras, så att man får en mer enhetlig och strikt tillämpning av lagen?
Herr talman! Jag vill svara på den avslutande frågan med att säga att jag faktiskt inte alls tror att tillämpningen av lagen är så olika som frågeställaren gör gällande. Men vi följer naturligtvis tillämpningen uppmärksamt. Det är nämligen så att få frågor i mitt arbete och i regeringsarbetet ägnas så stor uppmärksamhet som just narkotikafrågan.
Herr talman! Jag får tacka för det kompletterande svaret. Vad som inger förtröstan i sammanhanget är att justitieministern säger att få frågor engagerar både justitieministern och hans medhjälpare så mycket som denna. Det här är ju faktiskt en mycket viktig fråga, och jag hoppas att vi kommer att se resultatet av detta arbete så småningom. nas behov av fortbildning

Herr talman! Barbro Nilsson i Örnsköldsvik har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose religionslärarnas behov av fortbildning. Låt mig inledningsvis framhålla att jag är medveten om behovet av fortbildning av lärare i ämnet religionskunskap. Låt mig emellertid också konstatera att systemet för personalutbildning för skolan rymmer ett stort mått av kommunalt inflytande. Ordningen är i största korthet följande. Riksdag och regering anger de områden för personalutbildning som prioriteras. I något fall har preciseringar också skett av hur många som bör få utbildningen och hur lång den bör vara. Regeringen och skolöverstyrelsen bestämmer vilka förmåner som får lämnas vid tjänstledighet för olika utbildningar. Sedan är det högskolan som anordnar utbildningen och kommunerna som prioriterar bland de lärare som anmäler sig. Religionskunskap är ett bland många prioriterade områden för personalutbildningen. Man bör hålla i minnet att det nya systemet för personalutbildningen i skolan inte har funnits längre än sedan läsåret 1982/83. Vad som nu kan konstateras är att de kurser i religionskunskap som erbjudits av högskoleenheterna inte har prioriterats så högt av lärare och kommuner att de alltid kunnat genomföras. Det finns dock enligt min mening ingen anledning att förvånas över att kommunerna i ett inledande skede vill göra de största satsningarna på områden som tidigare varit eftersatta i fortbildningssammanhang, exempelvis data och NO/teknik, särskilt som de är nya eller genomgripande har förändrats i skolan. Jag utgår från att kommunernas val kommer att bli mer differentierade i takt med att de mest akuta behoven, bl.a. betingade av den nya läroplanen för grundskolan, tillfredsställs. Jag vill i sammanhanget nämna att ordningen med lokal skolutveckling medger att den enskilda kommunen väljer andra former för personalutbildning än högskolekurser. Har man tillgång till kompetenta utbildare inom något område kan kommunen ordna utbildningen i egen regi. Detta kan rent pedagogiskt också vara en fördel, om man t.ex. vill anknyta utbildningen till lokala förhållanden. Dessutom kan man den vägen kanske nå flera än med högskoleutbildning. Staten erbjuder personalutbildning för lärare i religionskunskap. Bedömer man lokalt att det finns ett behov, finns alltså tillgång till utbildning. Jag menar att det f. n. inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder för att tillgodose religionskunskapslärarnas behov av fortbildning.

Herr talman! Jag vill tacka Bengt Göransson för svaret. Jag tycker att det är hoppfullt att statsrådet framhåller behovet av fortbildning och att han är medveten om behovet av fortbildning. Jag vet också — och det har jag uttryckt i min interpellation — att ordningen för att tillgodose behovet rymmer ettstort — Nr 27 mått av kommunalt inflytande. Men det är mycket väl känt att ämnet Fredagen den religionskunskap är svårt att undervisa i. Det är ett stort antal lärare som 18 november 1983 saknar utbildning. Det har nämnts att var fjärde lärare i ämnet inte fått någon kunskap om kristendom. Det nämns också att ämnet kan integreras bort just beroende på bristfällig kunskap hos dem som skall undervisa. Vi vet att fortbildning i ämnet religionskunskap är angelägen. Samtidigt som staten har det övergripande ansvaret för personalutbildning, har de lokala kommunerna ansvaret för att den genomförs. Fortbildning för personalkategorier och för skolans personal syftar både till att behålla och till att förbättra deras kompetens. Vi vet att skolöverstyrelsen redan 1981 fick i uppdrag att kartlägga utbildningsbehovet och årligen avge förslag om utbildningsinsatser. Statsrådet markerar också i sitt svar att det är skolöverstyrelsen som upprättat prioriteringarna. Av statsbidragen till lokal skolutveckling skall 60-80 26 användas just för att täcka kostnaderna för studieledig personal. Man kan anse att de medlen kanske inte används på ett alldeles korrekt sätt, om vissa lärarkategorier — i detta fall religionslärarna — inte kommer i fråga. fr.o.m. läsåret 1982/83 disponerar kommunerna resurser som skall användas. Medlen skall användas — och nu refererar jag en tidigare skolminister — efter en egen frihet. Den tidigare skolministern framhöll att denna ökade lokala frihet skulle komma att användas för att möta det behov av fortbildning i religionskunskap som just många lärare har — dessutom beroende på att fortbildningen i religionskunskap är ett prioriterat område. Jag skulle vilja dra den slutsatsen att den lokala friheten inte varit till någon glädje. Snarare skulle jag vilja uppfatta den som en av decentraliseringens nackdelar. Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Eleverna skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med Bibeln i centrum. Eleverna skall också ta del av andra livsåskådningar än de religiösa. Så heter det i vår läroplan. Undervisningen skall vara vidsynt och objektiv och bidra till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning. Det är också en väsentlig uppgift för skolan och dess lärare att vidga kunskaperna om och toleransen mot invandrarna i vårt land. Kunskap och tolerans står i ett direkt och proportionellt förhållande till varandra. Ju mer kunskap, desto mer förståelse. Beträffande invandrarna är deras religioner och kulturmönster något som vi måste få ökad kunskap om. Om skolöverstyrelsen har beredskap och beredvillighet att göra en aktiv insats som initiativtagare och impulsgivare syftande till en vidare orientering och personlig fördjupning som gagnar lärarna i religionskunskap, hur kan dessa impulser nå ut till kommunerna? Det är oroväckande att riksdagsbeslut nonchaleras. Då så många kurser fått inställas, kan man känna en befogad fruktan att de olika fortbildningsorganen tar detta till intäkt för att inte erbjuda kurser i den omfattning som lärarna har rätt till. 13 Jag vet att religionskunskapsämnet har aktualiserats vid upprepade tillfällen här i kammaren inför skilda statsråd. Ändå är min oro i dag befogad. Man kan ställa frågan: Vad kommer att hända med detta skolans äldsta ämne, om man bortser från lärarnas rättmätiga behov av förkovran och vidareutbildning i sin kunskap och metodik? Utbildningsutskottet har behandlat en motion angående den framtida lärarutbildningen i ämnet religionskunskap och säger i sitt betänkande 1982/83:6 att möjligheter finns för redan utbildade lärare att delta i personalutbildning i religionskunskap och livsåskådningsfrågor. Jag vill påstå att den inställning som vi skaffar oss och som vi sedan bär med oss genom livet i trosoch livsåskådningsfrågor i hög grad präglar våra inbördes relationer, våra relationer i arbetslivet och inställningen till de stora världsfrågorna. Kunskap om andra religioner är också väsentlig för att vi skall förstå de politiska skeendena i andra länder liksom att en del människors livsåskådning leder till andra uppfattningar än de vi har i så viktiga frågor som demokrati, jämställdhet och mellanfolklig förståelse. Inte minst behöver fredsfostran en grund att stå på.

Vi är där nu! Det nya fortbildningssystemet har fungerat mindre än två läsår, och man kanske inte bör dra för förhastade slutsatser. Men sifferuppgifterna om antalet genomförda kurser talar sitt eget språk — också uppgiften om antalet inställda kurser. Jag undrar: Hur blir det sedan? Kan vi, som statsrådet säger, utgå ifrån att kommunernas val blir mer differentierade i takt med att de mest akuta behoven blir tillfredsställda? Ja, då skulle ju allt vara i sin ordning och en fråga som den jag ställt inte behöva återkomma.

Herr talman! Frågan om fortbildning för lärare i religionskunskap har blivit något av en följetong här i riksdagen alltsedan skolöverstyrelsen för snart tio år sedan i en undersökning konstaterade att inte mindre än 44 96 av lärarna på mellanstadiet var medvetna om att de inte använde så mycket tid som läroplanen föreskrev åt undervisning i religionskunskap. Anledningen var helt enkelt den att man tyckte att ämnet var svårt att undervisa i och att man inte ansåg sig äga kunskaper nog för att behärska undervisningssituationen. Riksdagen fann läget så anmärkningsvärt att man biföll en motion av Christina Rogestam om prioritering av ämnet religionskunskap i lärarnas fortbildning. Hur har då utbildningen följt upp riksdagens beslut? Till att börja med gällde det att skaffa fram fortbildningsmaterial som var avsett för klasslärar Nr 27 nas behov. Detta var det mest akuta. Det arbetet tog sin tid, men nu finns Fredagen den sådant material utarbetat också för lokalt arrangerade kurser. Vidare gällde — 18 november 1983 det att få lärarna medvetna om möjligheten till fortbildning. De första kurserna drog inte så många sökande, men till de senaste visade det sig svårt = Om religionsläraratt få komma med, därför att de som sökte var mångdubbelt fler än de som — nas behov avfort kom in. Nu återstår att medvetandegöra de lokala myndigheterna om bildning behovet av möjligheten till fortbildning för lärare i religionskunskap. Men då drar man in kurserna. Tålamodet räckte inte ända fram. Ändå har det sannerligen inte blivit lättare för unga människor att orientera sig fram i det utbud av livsåskådningar som erbjuds — tvärtom. De nyandliga rörelser som under 1970-talet sköljt in över vårt land och som rör sig i religionens utmarker, skapar inte så litet förvirring. Mer än någonsin finns i dag behov av saklig information och kunskap som underlag för unga människor när de livsåskådningsmässigt söker en fast grund att stå på. Religion och etik är visserligen inte identiska begrepp. Men en människas etiska styrka hör nära samman med de värderingar hon bygger sin livsåskådning på. Våra tidningar vittnar varje dag om bristen på etiska normer i samhällslivet. I skolans värld är det framför allt religionskunskapsämnet som kan ge ungdomarna reskost med sig för livet i detta avseende. Det ämnet får inte försummas. Nu säger statsrådet Göransson i interpellationssvaret att det f. n. inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder för att tillgodose religionskunskapslärarnas behov av fortbildning. Man får dock vara medveten om att en debatt som den i dag i sig kan vara riktningsgivande. Statsrådets personliga inställning saknar då inte betydelse. Jag vill därför fråga om statsrådet delar riksdagens uppfattning om att ämnet religionskunskap i fortbildningen av lärare bör prioriteras.

Herr talman! Barbro Nilsson i Örnsköldsvik tackade Bengt Göransson för det svar som hon har fått på sin interpellation. Jag för min del skulle vilja tacka Barbro Nilsson för den fråga som hon har ställt till Bengt Göransson. Många av oss som har följt utvecklingen på det här området under det senaste året anser att den framställda interpellationen är ytterst angelägen. Barbro Nilsson beskrev också situationen på fortbildningens område som problematisk. När riksdagen prioriterade religionskunskapen, tillsammans med några andra angelägna ämnen, var det med kännedom om vilka svårigheter som ämnet religionskunskap erbjuder på olika stadier. De här svårigheterna är omvittnade och dokumenterade. Därför är det inte så svårt att förstå att lärare som känner sig ha otillräcklig kunskap i ämnet tycker sig misslyckas med undervisningen i det. Det ämne som skulle kunna bidra med en viktig pusselbit när det gäller elevernas mognad och personliga ställningstagande till de stora livsfrågorna kan alltså falla pladask till marken. När man i dag betonar lärarens behov av personligt tillägnade kunskaper i 15 nas behov av fortbildning de ämnen som han eller hon undervisar i, gäller det inte minst religionskunskapen. Att det är ett angeläget ämne, väl värt en prioritering — vilket en enig riksdag fastslog — får man klart för sig när man begrundar den vidd och det djup som det här ämnet egentligen representerar. När det gäller vidden är det geografiska perspektivet i hög grad internationellt. Ämnet innefattar vad som händer i olika världsdelar, från Indien och Kina till Europa och Amerika. Och det gäller i hög grad dagens värld. Tidsperspektivet är inget mindre än världshistoriens. Mänsklighetens historia är i hög grad, på gott och ont, religionernas historia. Men ämnet är unikt i det avseendet att det också med största allvar tar upp de enskilda människornas djupaste frågor. Det svar man får, för att förkasta eller anamma, har vida konsekvenser på alla livsområden, på de sociala och politiska områdena, på förhållandena mellan enskilda människor, mellan länder och folk och på den enskildes syn på sig själv och sitt eget. Det är när man besinnar detta ämnes rika möjligheter till nytta och glädje för skolan, samhället och den enskilde som en besvikelse inställer sig när ämnet förflackas och förytligas just genom brister i kunskaper, inlevelseförmåga och metodisk bearbetning. Det är alltså konstaterat, som har sagts här tidigare, att ämnet i dag inte kommer till sin rätt. Med utgångspunkt däri anser jag att det är en skyldighet för de ansvariga på olika plan att göra allt som står i vars och ens makt för att åstadkomma en förändring till det bättre, att alltså leva upp till riksdagens intentioner, dvs. att prioritera ämnet. Vad som behövs är med andra ord en ordentlig aktualisering. Kurser av olika slag ger injektioner av kunskaper, tips och inspiration. Det är många som kan vittna om vad en kurs har betytt. Man kommer tillbaka med en fräsch syn och nya grepp. Det som förut var gammalt, grått och platt får nyhetens behag, lyster och gestalt. Därför är det mycket allvarligt med den uteblivna kursverksamheten när det gäller det här ämnet. Det var därför som frågan var bra. Däremot tycker jag inte att Bengt Göranssons svar är helt tillfredsställande. I svaret konstateras att möjligheterna finns, men att kommunerna har valt att prioritera andra eftersatta ämnesområden. Att också andra ämnen prioriteras måste man ha förståelse för, i den mån som de är eftersatta. Men eftersom resurserna ändå är begränsade måste det finnas en intention att bibehålla en balans mellan de ämnen i vilka det föreligger ett starkt behov av fortbildning. Om inte den balansen föreligger, då anser jag att det är dags att reagera — särskilt som det i det här fallet också blir fråga om en obalans mellan naturvetenskapliga/tekniska ämnen och humanistiska ämnen. Jag kan alltså inte dela statsrådets litet sangviniska och mjuka inställning till problemet. Jag har mött en uttalad otålighet på många håll över att man inte lever upp till riksdagens beslut bättre i en sådan här angelägen fråga, som intresserar stora grupper långt utanför skolans råmärken. Avgörande är att man från centralt håll har konstaterat ett stort behov av fortbildning i religionskunskap. Dessutom är lärare ute på fältet medvetna om detta utbildningsbehov. Det finns emellertid en flaskhals någonstans, vilket inte precis underlättar att fler kurser med fler deltagare än hittills ordnas. Visserligen har kommunerna själva rätten att prioritera, men ett klart uttalande från statsrådets sida om Nr 27 vikten av fortbildning i religionskunskap har sin betydelse och kommer att Fredagen den noteras. Dess värre kommer också en underlåtenhet att markera en 18 november 1983 viljeyttring att noteras. Jag vill därför fråga Bengt Göransson om han är villig att här göra ett sådant uttalande — en sådan markering — om vikten av fortbildning i religionskunskap och om att detta är en för skolan mycket angelägen fråga.

Herr talman! Kulturministern kan säkert svara på den fråga som här har väckts. Det var emellertid under Ulla Tillanders tid som beslutanderätten fördes ut på det lokala planet, och detta kanske är en av orsakerna till vad som i dag händer. Nu behöver vi komma med uppmuntran — jag vill stryka under vad Ulla Tillander säger på den punkten — och uttala bestämda önskemål om att ämnet prioriteras så som det har sagts i riksdagen ifrån utbildningsutskottets sida och ifrån vår sida. Vi har naturligtvis tagit upp och följt den här frågan i broderskapsrörelsen under mycket lång tid. Nu har vi tagit upp den igen med förnyad styrka, och vi vill verkligen att situationen förändras på den här punkten. Vi är bekymrade för — om man får uttrycka det så — att vi går mot det religionslösa samhället och att tekniken tar överhand i förhållande till de moraliska och etiska frågorna. Vi har behov av tekniken, vi har behov av data — men vi vet att om människorna inte kan styra denna teknik, så kan den leda vart som helst. Det är naturligtvis likadant med de politiska värderingarna. Religionen har inte alltid spelat den roll som vi som talar i dag önskar. Vi vet att det finns mycket på dess minussida. Det är emellertid svårt att tänka sig den demokrati och de sociala värderingar vi har — jag skulle nästan vilja säga att det är svårt att tänka sig socialdemokratin — utan den bakgrund som religionen har gett OSS. När våra agitatorer gick ut en gång talade de mot bakgrund av en upplevelse som människorna hade av vad som var rätt och orätt. Det är naturligtvis inte bara vårt parti som har haft nytta av detta, utan hela det politiska livet i vårt land. Vi ser det här bl.a. som en kulturfråga — det bör man kanske säga nu när vi har kulturministern här. Den har tagits upp i flera sammanhang. I en artikel i Expressen för bara några dagar sedan — måndagen den 14 november — tog Lars Gyllensten upp språkets betydelse och vad det har för bakgrund. Hur skall man förstå de stora författarna? Hur skall man förstå den politik som förs i olika länder och även här hemma? Hur skall vi klara av den etiska frågan? Vi måste nu med förnyade, förstärkta och gemensamma krafter försöka föra fram de här frågorna. Religionsämnet får inte hamna i bakgrunden. Religionsämnet måste få komma i förgrunden för att hjälpa människor i den framtid som möter dem. nas behov av fortbildning
Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad de andra talarna här har sagt om behovet av en vidareutbildning för religionskunskapslärarna. Men jag skulle vilja fortsätta litet på det område som Evert Svensson här berörde, nämligen religionsundervisningens betydelse för kulturen. Jag tror inte att vare sig Bengt Göransson eller någon annan här i kammaren kan fatta vilket handikapp det är för en människa att växa upp utan någon som helst förtrogenhet med de kristna symbolerna eller den kristna föreställningsvärlden. I somras sändes ett program på radio, där man intervjuade akademiska lärare i litteraturvetenskap och konstvetenskap vid Uppsala universitet. Man bad dem redogöra för de svårigheter som uppkom när det visade sig att eleverna totalt saknade kännedom om Bibeln eller de bibliska symbolerna. Det var kanske inte så märkvärdigt att vissa lärare på konstsidan uttryckte sin förtvivlan över att eleverna trodde att nattvard betydde supé och att deras möjligheter att tillgodogöra sig den medeltida konsten med dess Mariaorientering var ytterligt små. Svårigheterna var stora också när det gällde litteraturkunskapen. Att under sådana omständigheter över huvud taget sätta sig in i Gunnar Ekelöfs dikter eller Lars Ahlins föreställningsvärld bedömde litteraturvetenskapslärarna som praktiskt taget omöjligt. Men jag tycker kanske ändå att rekordet slogs av en lärare som refererade att en flicka hade begärt att få skriva sin 60-poängsuppsats under sommaren då hon vistades på Gotland — det gällde konstvetenskap. Läraren hade då givit henne i uppdrag att studera några dopfunter i gotländska kyrkor. Hon lämnade in sin rapport på hösten. Hon konstaterade i början av den att flertalet av dopfunterna var försedda med plustecken. Läraren vidimerade sedan att hon inte kände till korset som symbol för den kristna läran. Vi måste inse vilken betydelse religionskunskapen i skolan har på område efter område, kulturminister Bengt Göransson. Ulla Tillander och andra har här redogjort för vilken betydelse den har för unga människor när det gäller att skaffa sig en livsåskådning. Men det är inte bara det. Religionsundervisningen har också betydelse för förmågan att orientera sig i omvärlden, för möjligheten att bli delaktig i kulturen och ta del av de olika kulturutbuden både på det nationella och på det internationella planet. Vi har här talat om religionskunskapslärarnas fortbildning. Vi skulle naturligtvis egentligen gå till grunden och se vad det är för utbildning våra lärare får. Vad är det för lärare som låter eleverna gå igenom nio år i grundskolan — eller, när det gäller akademiska studier, tolv års skolutbildning —-utan att ha det minsta begrepp om den kristna föreställningsvärlden? Vi kan ju bara tänka oss hur obegripliga händelserna i Mellanöstern eller Främre orienten måste te sig för dem. Därvid förutsätter jag att kunskapen i andra religioner måste vara ännu mer obefintlig. Jag hade hoppats att Bengt Göransson som landets kulturminister inte skulle avsluta sitt interpellationssvar med att konstatera att det inte finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder. Jag tror att kulturministern i det sammanhanget också gräver en grav för kulturens långsiktiga framtid i Sverige.

Herr talman! Den här diskussionen är utomordentligt intressant och utomordentligt viktig. Den har mycket snabbt kommit att avlägsna sig från det som var ämnet för interpellationen — frågan om fortbildning i religionskunskap. Jag tycker att det är viktigt att man sätter in frågorna i ett stort perspektiv, och jag har alltså all anledning att instämma i den attityd till frågorna som Ingrid Sundberg har när hon talar om detta stora perspektiv. Men när jag får en smäll på fingrarna för svaret vill jag framhålla att jag faktiskt svarade på den fråga som ställdes i interpellationen. Jag tog alltså inte upp detta mycket stora perspektiv, och jag kan nu svara att frågan om att sätta in religionskunskapen i ett större kultursammanhang löser vi inte uteslutande genom att ge specialföreskrifter för fortbildning av lärare i religionskunskap. Det handlar nämligen ytterst om något annat, och jag skall be att få återkomma något till det under min replik. Men jag vill först ta upp några resonemang kring det som rörde frågan — behovet av fortbildning. Bakgrunden är alltså att regering och riksdag har prioriterat ämnet. Men vi har också haft en mycket stark och väl uttalad ambition att decentralisera. Vi har sagt att skolans företrädare lokalt — kommunalt — själva skall vara kompetenta att ta ställning till vad de sysslar med. Vi har också förutsatt att lärarna skall vara förmögna att själva välja vilka fortbildningskurser de anmäler sig till. Den principen är så starkt uttalad att man inte utan vidare kan åsidosätta den. Då får man alltså nöja sig med — vilket jag har gjort — att markera att detta är ett viktigt område. Låt mig i det sammanhanget ändå gå in på det litet vidare perspektivet. Vad är det som skolan skall ge sina elever? Jag är säker på att jag inte skulle ha uttryckt mig så som Linnea Hörlén gjorde, när hon sade att det inte är lätt för unga människor att orientera sig fram i ett utbud av livsåskådningar. Jag är inte övertygad om att vi skall se på kultursamhället som om det vore ett slags butik där vi ställer ut ett antal varor, bland vilka man orienterar sig — och väljer än den ena, än den andra livsåskådningen. I ett antal anföranden under det gångna året — och även tidigare, innan jag tillträdde uppdraget som minister — har jag haft anledning att varna för en växande kulturlöshet i vårt samhälle. Jag har varit förvånad och oroad över en växande ockultism i det svenska samhället, som sannerligen inte bara kommer till uttryck i form av utebliven fortbildning av lärare utan som kommer till uttryck även i de sällskap som borde vara respektabla. Man blir emellanåt starkt häpen över det frieri till ockultism som man där kan förmärka. Det är alltså viktigt att vi ger våra barn en god kunskap. Vi måste ha en skola som präglas av mycket hög kvalitet. Det är skälet till att regeringen i skilda sammanhang, och jag som dess företrädare, har uttalat att vi måste ägna svenskämnet ökad uppmärksamhet. Vi måste alltså se till att vi förbättrar kvaliteten på vår skola. Det handlar om att låta omvärlden möta skolan med respekt. Jag har alltså sett den här diskussionen mera som ett inlägg i en mycket större och viktigare diskussion, nämligen den som handlar om huruvida vi skall ta vara på vårt kulturarv. Det tycker jag vi skall göra, men då krävs det insatser inte bara i form av fortbildning. Då finns det kanske, Ingrid Sundberg, anledning att hälsa med tillfredsställelse att regeringen i direktiven till massmediekommittén skrev att vi måste förena massmediepolitiken med kulturpolitiken. Av en partivän till Ingrid Sundberg fick jag den gången smäll på fingrarna. Massmediepolitik, hette det, skulle skötas för sig, det hade ingenting med kulturpolitik att göra. Det vara bara fråga om att snabbast möjligt förse människor med ett stort utbud av TV-program. Vi har valt att säga att man i detta sammanhang måste förena medieoch kulturpolitik för att ge medborgarna i det här landet den förankring av kulturarvet som också medför att ett tillräckligt antal lärare begär fortbildning i religionskunskap. Jag delar alltså den uppfattning som har framförts av samtliga talare, nämligen att detta är ett centralt ämne. Dess värre är det inte det enda centrala ämnet, om vi skall kunna förankra och fördjupa känslan för det svenska kulturarvet.

Herr talman! Antalet lärare inom den svenska lärarkåren är ett sexsiffrigt tal, någonstans mellan 100 000 och 200 000. Det finns också många andra som följer frågan med intresse. Jag framställde interpellationen närmast därför att vi hade fått uppgifter om hur många kursveckor som över huvud taget hade avklarats vid de olika högskolorna. Inte ens två läsår har gått till ända sedan det beslutats om ett nytt fortbildningssystem, varvid det lokala medbestämmandet skulle avgöra vilken typ av fortbildning det skulle bli fråga om. Det var problemen i samband med de här kursveckorna som gjorde att jag började känna verklig oro. Av 22 erbjudna kurser inställdes 12, dvs. bara 10 kurser genomfördes. Orsaken härtill var att de som hade sökt sig till kurserna inte var i majoritet eller inte blev prioriterade i sina hemkommuner. Av denna anledning kan man känna oro för att antalet kurser i fortsättningen kommer att minska. Jag tycker att det är dags att reagera nu, innan det har förflutit alltför lång tid. I skolöverstyrelsens kurshäfte med information inför det läsår som börjar hösten 1984 uttrycker man sig i ganska klara ordalag om religionskunskapen. Det framhålls att ”ämnesinnehållet i väsentliga avseenden förändrats. Den ökade tonvikten på livsfrågor och etik samt religion i dagens samhälle leder till behov av fortbildning för såväl lågoch mellanstadielärare som högstadielärare. Riksdagen har beslutat att utbildning i religionskunskap skall prioriteras.

Det har lett oss bort från den fortbildning som är nödvändig med hänsyn till just dessa lärares behov. Ett annat påpekande som jag skulle vilja göra är att tillgången till fackkunskap och utbildningsresurser inom de olika högskoleregionerna används på ett otillfredsställande sätt. Hur används t.ex. de utbildningsresurser och de fackresurser som finns inom Uppsala högskoleregion, när man för det innevarande läsåret inte har erbjudit en enda kursplats för fortbildning i religionskunskap?

Herr talman! Jag skulle också, som statsrådet Göransson, önska att situationen inte vore som den är i dag när det gäller alla dessa mer eller mindre högröstade profeter på livsåskådningsområdet, som talar varmt och länge och som lockar unga människor till sig på olika sätt. Det har nästan blivit något av kommersialism över det utbudet. I motsats till detta skulle jag önska att dessa unga människor kunde få en saklig information i skolan, där det är meningen att lärarna skall kunna ge dem den. Men för att lärarna skall kunna ge denna sakliga informtion och kunskap behövs fortbildning, inte minst just på grund av vad som har hänt under 1970-talet, då många s.k. nyandliga rörelser har växt fram. Det var med tanke på detta som jag framhöll vikten av att denna fortbildning kommer till stånd. Statsrådet Göransson säger att han anser att detta är ett viktigt område. Jag vet inte om jag skall tolka detta som att statsrådet delar den uppfattning som riksdagen tidigare har gett uttryck för, nämligen att man prioriterar fortbildningen för lärare i ämnet religionskunskap.
Herr talman! Jag vill till Evert Svensson säga att det för tio år sedan gjordes en undersökning, vilket Linnea Hörlén påpekade, som visade att 45 96 av lärarna på mellanstadiet hade problem med att undervisa i ämnet religionskunskap. Då hörde jag aldrig att Evert Svensson eller andra företrädare för hans parti tog upp denna fråga på annat sätt än genom att man faktiskt i förberedelserna för den nya läroplanen planerade att utradera kristendomsinslaget i ämnet religionskunskap. Genom ett centralt beslut höll ämnet på att försvinna. Nu blev det inte så, tack vare att det blev ett regimskifte. Det vi diskuterar i dag visar att läget är ett helt annat än det var då. Nu är ämnet mycket bra beskrivet i läroplanen, Lgr 80, och förutsättningarna finns för att man skall kunna ge ämnet ett mycket bra innehåll. Jag vill återigen understryka att riksdagen dessutom i enighet våren 1981 prioriterade fortbildningen i ämnet religionskunskap. Det här har skolöverstyrelsen understrukit vid flera tillfällen. Vad vi i dag diskuterar är förbättringar som rör ämnet religionskunskap. Det glädjande är att ämnet absolut inte ifrågasätts. I enlighet med riksdagens beslut och den kartläggning som skolöverstyrelsen har gjort, anordnade högskoleregionerna fortbildningskurser, och de har gjort det under ett par år. Det har då visat sig att av de fortbildningskurser som ordnades har åtskilliga fått inställas på grund av alltför få deltagare. Det måste bero på att man ute i kommunerna inte har följt upp riksdagens beslut om prioritering på ett beslutsamt sätt, och det vet vi ju också. Att det här är ett problem har både Föreningen Lärare i religionskunskap och, som jag sade tidigare, skolöverstyrelsen, återigen påpekat. Att det sedan är kommunerna som avgör det hela innebär inte att de är opåverkade av vad t.ex. Bengt Göransson som skolminister nu säger.

Herr talman! Jag har följt detta ämne under hela min riksdagstid. Vad jag har funnit är att vi har fått en läroplan som vi inte kan klaga på, och det har varit så hela tiden. Jag tycker att den har utformats på ett bra sätt. På den här punkten har riksdagen såvitt jag vet varit enig, eventuellt med någon liten krumelur i kanten. Får jag säga det rakt ut: Regeringsskiftet betydde inte ett dugg i den här frågan. Det som ändrades var att besluten fördes ut på det lokala planet och decentraliserades. Där är vi nu, och nu får vi ha det så. Då gäller det att göra så som vi alla är överens om och understryka behovet av fortbildning, så att vi får fram ämnet. Vi har alltså här i riksdagen kunnat få fram en bra läroplan. Vi har också kunnat behålla timantalet för ämnet, så att det finns tillräcklig tid för undervisning. På den punkten har jag ingen anmärkning, och inte Broderskapsrörelsen heller. Vad vi däremot har varit mycket oroliga för och nu har fått bevis på är att ämnet förs åt sidan, nästan administreras bort, skulle jag vilja säga. Detta sker på två plan. Det ena är när man i kollegiet eller på rektorsplanet kombinerar ämnet med andra ämnen. Då kommer lärare fram som inte alltid har den kunskap som behövs. Det behövs nämligen kunskap för att kunna undervisa i religion, det är helt nödvändigt. Det andra är när lärare som inte har kunskaper, och som kanske inte heller är så särskilt intresserade, prioriterar andra ämnen inom den ram som de har att arbeta inom. På det viset kan ämnet komma åt sidan av helt andra skäl än besluten här i riksdagen. Vi har fört en annan strid, som nu är så gott som över, nämligen att ämnet skulle ha en särskild status. Vad vi har sagt för vår del är att ämnet bör ingå i orienteringsämnena och inte förvisas till något hörn, varken i skolan eller i samhället. Religionen är en del av skolan och en del av samhället — en del av alla skolans ämnen, men framför allt av orienteringsämnena. Ta problemet med historieämnet, där religionen spelar en stor roll. Vi vet alla vad jag syftar på i det avseendet. Vad kan vi nu göra just på det område som Barbro Nilsson i Örnsköldsvik har väckt debatt om i dag? Ja, det betyder naturligtvis mycket vad kulturministern säger i det här sammanhanget. Jag är tillfredsställd med det han har sagt i detta avvseende. Nu gäller det att få förankring på det lokala planet och att få skolstyrelser och lärare att handla. Men vi har även tagit upp en annan fråga. Vi skulle vilja ha en professur i religionspedagogik. UHÄ har prioriterat saken under många år, men det Nr 27 hela har skjutits upp. Vi har sagt att vi nu vill ha med detta i nästa Fredagen den budgetproposition. Nu är det som vi vet trångt i ekonomiskt avseende, men — 18 november 1983 det finns ju utrymme för andra professurer som man anser vara nödvändiga. Det är angeläget att vi får denna professur, för just i detta ämne är Om religionslärar pedagogiken viktig. Jag tror att det har varit en brist i hela denna utveckling — nas behov avfortatt inte ämnet från början fick den pedagogiska utformning som behövdes. bildning Det berodde på olika saker, men det viktiga nu är att företrädarna för detta ämne håller sig framme när det gäller pedagogiken. Det är bra att vi i dag har vidgat den sakfråga som Barbro Nilsson har aktualiserat till att bli en fråga om både kultur och politik. Vi är alla på det klara med problemet hur vi skall kunna förstå händelserna i Nordirland och Mellanöstern. Det finns en stark tendens till att den religiösa frågan skjuts i förgrunden på den världspolitiska arenan. Om det är bra eller dåligt diskuterar inte jag. Vi måste känna till bakomliggande faktorer, som ofta har religiös prägel. Det finns mycket att säga om detta ämne, och det är bra att det har kommit upp på det här sättet. Nu måste vi med förenade krafter se till att vi inte begår ett kulturmord.

Herr talman! På den direkta frågan om jag delar uppfattningen att ämnet bör prioriteras vill jag hänvisa till att det i det svar som jag lämnade faktiskt var det som jag sade att jag gjorde. Jag kan instämma i Evert Svenssons resonemang. Jag vill bara påpeka en sak. Han sade att religionskunskapsämnet kräver kunskap av sina lärare. Det gäller naturligtvis inte bara religionskunskapsämnet utan alla skolämnen. Det är faktiskt en fördel om lärarna kan de ämnen som de undervisar i. Någon gång kanske också detta mycket enkla faktum behöver påpekas. Det är en fråga om pedagogik, sade Evert Svensson. Ja, det är det. Med all sannolikhet behöver vi en annan pedagogik i dagens samhälle, där religionen spelar en annan roll för människor än den tidigare gjorde. Då skall vi vara på det klara med att många av dem som i dag mycket starkt engagerar sig i pläderingar för en förändrad utbildning av lärare egentligen tycks sakna en konfessionell undervisning, som snarare speglade ett tidigare samhälle än skolade elever för att leva i ett tidigare samhälle. Jag tror att en av kärnpunkterna ligger här, och det är ett sådant problem som man inte löser bara genom att tillsätta en professur. Det är i och för sig en fråga som inte hör hemma inom mitt område i departementet, och jag skall inte närmare kommentera den. Vi får naturligtvis när vi under kommande år diskuterar lärarutbildning anledning att mycket noga pröva också dessa frågor. Jag vill på nytt understryka att vi måste ha en skola som präglas av hög kvalitet. Vi kan i dag konstatera att det på en del av de områden där vi har decentraliserat beslutanderätten har uppstått en och annan kvalitativ brist. Jag har haft anledning att mycket häftigt uppröras över vissa av de tillvalsämnen som jag har sett presenterade ute i kommunerna. Senast 23 nas behov av fortbildning skedde det när det dök upp något som hette optimal praxis. Det visade sig vara en mix av hemkunskap, samhällskunskap, teknik, idrott och svenska, vilket naturligtvis är att grovt genera de elever som går i skolan. Den kommun som föreställer sig att dess elever i sjunde klass skall välja optimal praxis för att ”nojsa omkring” några timmar i veckan, skall inte förvänta sig att läraren i religionskunskap — med eller utan fortbildning — skall kunna tillföra kvaliteter, när man på ett annat område så grovt underskattar elevernas värdighet som medborgare i samhället.
Herr talman! Jag tycker att det mesta i denna debatt tyder på att vi är överens om tagen. Vi konstaterar att behoven av fortbildning finns och att intresset av att fortbildningen genomförs också finns. Då finns det all anledning att ta statsrådet Göransson på orden, när han uttrycker att han tror att kommunernas val kommer att bli mer differentierade i takt med att de mest akuta behoven, bl.a. betingade av den nya läroplanen, blir tillfredsställda. Jag har inte i mina inlägg velat markera någon motsatsställning mellan religionsämnet och andra ämnen, även om det finns ett gott underlag med siffror som kanske visar detta. Bara 4 96 av hela kursutbudet faller inom ramen för religionsämnet. Och jämför man antalet genomförda kursveckor finner man att inte ens siffran 4 90 håller. Men vi må väl vara överens om att det i nästa steg är ett dåligt utnyttjande av de fortbildningsresurser som finns inom våra högskoleregioner, om man inom ett sådant område som Uppsala högskoleregion inte genomför en enda högskolekurs med fortbildning för religionslärare.
Herr talman! Jag vill också bara uttrycka min tacksamhet över den värdegemenskap som tydligen präglar samtliga deltagare i denna debatt. Jag vill särskilt tacka för att också statsrådet Göransson direkt har uttalat att han har samma prioritering som vi när det gäller behovet av fortbildning i ämnet religionskunskap.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att den enighet som denna debatt präglas av faktiskt inte alltid har varit så stor som det nu kan synas. Till Evert Svensson vill jag säga, att när beslutet om Lgr 80 fattades i riksdagen var vi eniga, och det var glädjande. Men i den arbetsgrupp som arbetade med denna fråga hade faktiskt den socialdemokratiska majoriteten en annan uppfattning, vilket ledde till att kristendomsinslaget höll på att falla bort. Vi reserverade oss på den icke-socialistiska sidan. Också Linnea Hörlén var med i det arbetet. Barbro Nilsson i Örnsköldsvik, som är socialdemokrat, har nu tagit upp denna fråga om fortbildning, och det är bra. När riksdagen prioriterade ämnet och vi från mittenregeringens sida också gjorde det, kommenterades det av ett socialdemokratiskt kommunalråd med orden: Jag vet att ämnet är prioriterat, men det struntar vi i. Därför är det också viktigt att Bengt Göransson som skolminister här i dag avger en viljeyttring i frågan.
Herr talman! Jag vill helt enkelt säga till fru Tillander, att det bakom varje revision har varit många turer. Men vad jag går efter är vad vi har sagt här i riksdagen och de beslut som har fattats. Det är det man skall hålla sig till.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig vilka omprioriteringar, rationaliseringsåtgärder och nya finansieringsformer som jag kan tänka mig för att förhindra att åtstramningspolitiken drabbar kulturaktiviteter av olika slag. Det interpellanten begär, med hänvisning till det aktuella budgetläget, är en redogörelse för min syn på kulturpolitiken i ekonomiska åtstramningstider. Eftersom budgetberedningen just nu pågår är det ännu för tidigt att ge de konkreta besked som Ingrid Sundberg efterlyser. Jag avser att i budgetpropositionen lämna en redogörelse för regeringens syn på kulturpolitiken.

Herr talman! Kulturministern kommer i början av januari att lägga fram sin budgetproposition. Den kommer med alla sina olika anslagsförslag att diskuteras i kulturutskottet och senare under våren också i kammaren. Riksdagen kommer därefter att fatta beslut som praktiskt taget helt och hållet rör anslagsfördelningen, och därmed kommer nästa års kulturpolitik att vara fastlagd. Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation, men jag vill säga att jag inte framställde den främst därför att jag ville ha en budgetdiskussion här i dag. Jag har haft många tillfällen att höra Bengt Göransson tala i radio — jag tror att Bengt Göransson är det statsråd som oftast framträder där. Jag har då många gånger blivit imponerad av de åsikter han framför och den mänsklighet han visar när han debatterar olika kulturfrågor. De debatterna — liksom debatter vid olika kulturkonferenser och debatter i andra sammanhang där Bengt Göransson deltar — är inte präglade av fördelningen av ekonomiska medel. De går litet längre. Jag hade hoppats att vi skulle kunna föra en sådan debatt här i kammaren. Hur skall vi göra, när inte bara den 2-procentiga nedskärningen över alla iekonomiska åtstramningstider iekonomiska åtstramningstider områden utan också andra hårda ekonomiska villkor lägger sig som en tung hand över hela samhället? Kulturpolitiken har inte någon särskilt hög status i Sverige. Det har den inte ens här i kammaren, vilket man kan konstatera genom att se sig omkring här i dag. Ändå tror jag att det gamla ordet som säger att människan inte lever av bröd allena är sanning i sin innersta bemärkelse. Vad jag vill att vi skall diskutera och vad jag frågat efter är kulturministerns syn på kulturpolitiken i tider av ekonomisk åtstramning. Kultur är ju inte bara, som socialdemokraterna gärna vill göra gällande, en fråga om att prioritera olika aktiviteter genom fördelningen av medel — satsas det litet mer på ett område skulle det betyda att det är angeläget att det området utvecklas, medan en besparing inom ett område skulle innebära att detta var av mindre vikt. I stället är det väl så att bristen på tradition hos dagens människor och deras upplevelse av andlig hemlöshet skapar ett kanske ofta okänt behov av kultur och kulturaktiviteter av olika slag. Frågan är: Hur skall vi väcka människors behov av kultur? Målen känner både Bengt Göransson och jag: decentralisering, yttrandefrihet, aktivitet, kontakt, kamp mot kulturkommersialismen, stöd till eftersatta grupper, konstnärlig förnyelse, bevarande av äldre tiders kultur och internationalisering. Men målen kan inte köpas. Statsrådet kan i sin proposition fördela medlen och ge uttryck för den typ av prioriteringar som jag nämnde, men därmed uppnår vi inte målen. För att göra det fordras att man klart och koncist uttrycker sin uppfattning om hur människor skall komma i åtnjutande av och vilja ha de olika kulturyttringar som man vill erbjuda dem. Vi har i dag författarstöd, distributionsstöd och bokhandelsstöd, men i våra skolor — även på gymnasiet — har litteraturläsning praktiskt taget försvunnit. Vi har konstnärsstöd och utställningsstöd, men ämnet i skolan har förvandlats till bild. På musikens område kan vi konstatera en kraftigt ökad aktivitet. Den aktiviteten är praktiskt taget hundraprocentigt relaterad tillteknikens landvinningar, till framställningen av moderna musikmaskiner, förbättrad kvalitet och ökad tillgång till instrument av olika slag. Jag vill här gärna också ge en eloge till de kommunala musikskolorna. När vi tittar på folkparkerna eller de gamla folketshusbyggnaderna, som en gång i tiden var kulturens boningar ute i våra småkommuner, kan vi konstatera att de i dag har förvandlats till nöjesfält eller utställningslokaler för hötorgskonst. Det verkar på något sätt som att den ena handen inte vet vad den andra gör.

Vilka kulturbegrepp skall över huvud taget ligga till grund för de kulturpolitiska insatserna? Hur beskriver man i dag förhållandet mellan populärkulturen och den s.k. finkulturen? Det vore intressant att höra kulturministern också i kammaren uttrycka uppfattningar i det avseendet. Jag har här, herr talman, beklagat mig över att den socialdemokratiska Nr 27 kulturpolitiken nästan hundraprocentigt har varit relaterad till anslagstilldel Fredagen den ningen. Det har gått så långt att man i många kommuner och i många 18 november 1983 organisationer — även när man har vilja, idéer och förmåga till att starta någonting — genast sätter anslag som ett villkor för att fullfölja de många Om kulturpolitiken gånger lovvärda planerna. iekonomiska åtz Jag är medveten om att Bengt Göransson har en svår sits. Teknik och stramningstider forskning har även i ekonomiska åtstramningstider fått expandera. Den nya regeringen har i förra årets budgetproposition kraftig gett uttryck för kraven på en sådan expansion. Är det inte också kulturministerns uppgift att även se kulturen som en investering för framtiden? Ett kulturlöst samhälle är ett fattigt samhälle, även om fattigdomen inte kan mätas i ekonomiska kvantiteter. Därför måste självfallet frågan uppkomma: Vilka alternativ finns det när det gäller att finansiera kulturaktiviteter av olika slag? Den frågan ställer inte bara våra aktiva konstnärer, våra kulturskapare och våra museichefer, utan den ställs också av dem som trots allt i dag har pengar. Jag syftar då på stora delar av näringslivet. En av bakgrunderna till min interpellation är självfallet att jag liksom alla de som jag här har räknat upp känner att det är nödvändigt för oss alla att se oss omkring efter alternativa finansieringsformer. Eller som någon uttryckte det på den europeiska konferens om sponsring som ägde rum här i april: Skall Hermes få möta muserna? Det kravet har börjat göra sig gällande. Ett tecken på det är det seminarium om sponsring som jag här hänvisade till och i vilket kulturministern deltog och uttryckte vissa farhågor för vårt lands del när det gäller finansiering utifrån av kulturaktiviteter. Hur stort är egentligen kulturministerns motstånd mot denna form av finansiering? Jag sade tidigare att inget samhälle kan vara rikt utan en levande kultur. Om man nu har den socialdemokratiska uppfattningen att det är samhällets uppgift att svara för kulturen och för att den uppfyller de mål som jag förut berättade om, hur ställer man sig då när samhället inte har förmågan att leva upp till de krav som ställs? Det finns i vårt land — som väl är — inget förbud mot privat finansiering av kulturaktiviteter av olika slag. Vi är många som glatt oss åt Dagens Nyheters finansiering av vikingabåten på Historiska museet. Vi känner alla — och den uppskattningen vet jag att Bengt Göransson också delar — glädje över resultatet av Scandinavia To-day. Det är många, både här och på andra sidan Atlanten, som är glada över Göteborgs symfoniorkesters resa — och inte minst över orkesterns förnämliga kvalitet — och över att den genom bistånd av Volvo är garanterad närmare fem års framtida verksamhet med bibehållande av denna goda kvalitet. Man diskuterar i dag genomförandet av en Selma Lagerlöf-turné med uppläsning i USA, sponsrad av svenska företag. Vi kan inte och får inte — det tycker jag att det är viktigt att slå fast — frånkänna näringslivet och organisationer, som på allvar och i ökande grad 2 iekonomiska åtstramningstider vill engagera sig i kulturaktiviteter, etik eller integritet. De farhågor som kom fram i mycket skarpare ordalag för 8-10 år sedan hör man inte i dag — och väl är det. I det här sammanhanget är det också angeläget att peka på idrotten. Vad vore svensk idrott i dag utan sponsring? Samhället hade aldrig kunnat åstadkomma en bråkdel av de idrottsaktiviteter som i dag äger rum — både på nationellt plan av enklare slag och på internationellt plan i form av elitidrott. Varför skall vi skilja kulturen från idrotten? Varför kan inte samma regler gälla i fråga om att finansiera en konstutställning eller ett balettuppträdande som i fråga om att sponsra en skicklig tennisspelare? Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en tredje fråga, som jag hoppas att kulturministern vill belysa. Det är frågan om avgiftsfinansiering. Jag vet egentligen inte hur kulturministern ställer sig till följande fakta. När Moderna muséet har en Chagallutställning tar man ut en högre inträdesavgift än man gör vid vanliga utställningar eller när man visar det ordinarie utställningsbeståndet. När förlagen skall ge ut den s.k. smala litteraturen låter de detta utgivande till en del finansieras av att man tar bra betalt för böcker som man vet kommer att sälja bra. Likaså är operabiljetterna dyrare i samband med internationella gästspel. Min fråga till Bengt Göransson är: Hur långt anser kulturministern att man kan gå i ekonomiska åtstramningstider när det gäller en ökad resp. selektiv avgiftsfinansering? Vi moderater har i vår kulturpolitiska framtoning hävdat kravet på frihet och mångsidighet. En stark statlig styrning måste alltid innebära att man begränsar friheten och att medlen inte räcker till för mångsidighet. Frågan om avgiftsfinansiering hör ihop med min första fråga om hur vi skall kunna skapa behov av kultur hos människorna. Även om kammaren är tom vore det för mig angeläget att få den här debatten fri från frågan om hur många hundra tusen kronor — det är sådana summor det i allmänhet rör sig om — som skall gå till det ena eller andra ändamålet.

Herr talman! Då Ingrid Sundberg inledningsvis uttryckte en viss irritation över att jag i mitt svar hänvisade till budgetpropositionen, vill jag erinra henne om hur hennes fråga faktiskt var formulerad i interpellationen. Hon ställde följande fråga: Vilka omprioriteringar, rationaliseringsåtgärder och nya finansieringsformer kan kulturministern tänka sig för att förhindra att åtstramningspolitiken drabbar kulturaktiviteter av olika slag? Detta är naturligtvis sådana bedömningar som måste göras i budetpropositionen. Jag har därutöver sagt att jag är beredd att i budgetpropositionen redovisa en mera översiktlig syn på kulturpolitiken i stort. Jag kommer att göra det också. Jag skall gärna vid det här tillfället gå vidare, därför att jag anser det vara viktigt att vi nu har tillfälle att föra en diskussion om vissa kulturpolitiska spörsmål. Jag hoppas att Ingrid Sundberg har förståelse för att jag ser mig I den föregående debatten om religionskunskap sade jag att vårt samhällei 18 november 1983 vissa stycken präglas av en växande kulturlöshet. Samtidigt — paradoxalt nog — finns det en grupp kulturaktiva, och den gruppen blir allt större. Vi har ett Om kulturpolitiken vitalt kulturliv i vårt land. Men vi har alltför många människor som efter — ;jekonomiska åtmedvetet val ställer sig utanför kulturen. Det är intressant att se de stramningstider spänningar som finns i samhället. Jag har med mycket stort intresse följt den debatt som förts i Svenska Dagbladet om moderata samlingspartiets nya partiprogram. Jag har sett professor Stig Strömholms artikel, där han analyserar den gammalkonservativa synen på kultur och samhälle, som innebär ett ganska långtgående ansvarstagande för det som utgör den gemensamma kulturen — den må vara finansierad av offentliga medel eller ej, men där finns det ändå en mycket stark kulturgemenskap. Utan att ha några partipolitiska sympatier för konservatismen känner jag en stark sympati för denna vidgade syn. Jag förfäras av de människor, som jag emellanåt möter, som icke har vidare perspektiv än den yta som deras skosulor täcker på marken och icke heller är beredda för ett större ansvarstagande. Det är alltså viktigt att se till att vår kulturverksamhet kan utvecklas. Och det är viktigt att vi kan bygga på en gemensam kultursyn. Jag vill som en principiell uppfattning uttala att jag hoppas att vi i det kommande arbetet skall kunna finna kombinationer i riksdagen mellan grupper som har en i långa stycken gemensam syn på värdet av kultur. Jag känner alltså stark respekt för det intresse som Ingrid Sundberg i så många sammanhang visar. Men vi är osams på en rad punkter när det gäller vad vi skall göra och hur det ena och det andra skall finansieras. Kultur är naturligtvis en investering för framtiden, liksom utbildning är en investering. Låt mig bara i detta sammanhang understryka — och det hoppas jag också att vi skall vara överens om — att varje utgift inte är en investering, vilket många människor tror; man definierar först något generellt som investering, och sedan säger man att varje utgift är en investering. Vi måste alltså vara beredda till omprövningar bland det vi gör för att se vart vi kommer. Detta gäller inte bara offentliga insatser utan också insatser av enskilda och företag. Jag är inte beredd att varje gång ett företag gör en insats på kulturområdet definitionsmässigt säga att det är en investering för framtiden. Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Sponsring — som Ingrid Sundberg talade om -— vill jag gärna ta upp ett litet resonemang om. Hon frågade om de principiella synpunkter som jag redovisade. Jag har sagt att sponsring som stöd för evenemang förefaller mig ganska naturligt. Jag tycker att kampanjen Scandinavia To-day var ett utmärkt exempel på hur man kan göra när man skall klara av ett mycket stort evenemang. Men jag är samtidigt medveten om att den verksamheten, satt i system, kan föra med sig vissa risker. Det som man i dag går ut och säger till svenska medborgare är ju inte att vi med hjälp av sponsring skall kunna få litet grädde 29 iekonomiska åtstramningstider på moset, vilket en'del tror, utan man föreställer sig att man genom att vända sig till enskilda företag i väsentlig mån skall kunna minska de offentliga insatserna för kulturen — och det tror jag icke ett ögonblick på, och jag tror inte heller att det vore bra. Jag tror det är ganska naturligt och t.o.m. respektabelt att det stora företaget söker något av ett evenemang för sin insats i kultursammanhang. Men vi kanske inte vill ha en kulturpolitik som inriktas alltför mycket, eller uteslutande, mot evenemang. Det kan alltså bli det etablerade som stöds. Risken är också att vi får en tillfällig karaktär på verksamheten. Göteborgs symfoniorkester är ett ganska gott exempel. Där sätter man upp ett avtal på fem år, men vad händer efter dessa fem år? Innebär detta att om en kommunal instans träffar ett avtal med ett företag staten sedan skall vara förpliktad att ta över kostnaderna efter de fem åren? Detta är inte helt riskfritt. Jag kan referera till en mycket påtaglig erfarenhet. Låt oss anta att ett museum vill göra en stor utställning och säger: Detta skall vi sponsorfinansiera, eftersom vår budget inte räcker till för den här insatsen. Men sedan visar det sig att man inte kan få fram så många sponsorer som man hade räknat med, och då kommer man och säger: Vi fick inte de 300 000 kr. som vi hade trott att vi skulle få, så då får väl riksdagen och regeringen betala. Statliga institutioner får ju faktiskt garantier av stat och kommun. Om man alltså sätter sponsorverksamheten i system måste man finna sig i att det inte blir som institutionsföreståndarna föreställer sig — att man har möjligheter att arbeta utanför budgetramarna — utan då får man finna sig i att riksdagen i fortsättningen fastlägger de budgetramar inom vilka man också skall klara sponsorfinansieringen. Det är nämligen det garantiåtagande som staten ytterst måste ta, eftersom en statlig institution knappast kan gå i konkurs. Detta är en något annorlunda situation än för många institutioner utomlands, som inte har statligt eller samhälleligt huvudmannaskap. Den här risken har jag tillåtit mig att peka på. I fråga om vad det är man betalar för vill jag också göra ett påpekande, och jag skall referera till Ingrid Sundberg. Hon frågade: Vad har idrottens sponsring betytt? Sedan sade hon: Samhället hade aldrig kunnat åstadkomma en bråkdel av vad man nu har åstadkommit tack vare sponsring. Jag tycker att Ingrid Sundberg skall be att få se på en idrottsförenings räkenskaper. Se på en normal idrottsförening, se på idrottsrörelsen i stort och ta reda på hur mycket av det som den idrottsföreningen omsätter och har behov av som kommer från sponsorverksamhet! Jag har varit ordförande ett antal år i huvudstyrelsen för Älvsjö AIK, och jag vet ungefär vad ICA-handlaren betalade för att få ha annons på grabbarnas tröjor. Och jag vet även hur stora bidragen var som kom från stat och kommun. Jag är inte beredd att säga att de anslag som kom från stat och kommun var bråkdelar av det som ICA-handlaren lämnade. Jag försäkrar att det inte var så. Jag tycker att det finns anledning att där ha de verkliga proportionerna klara för sig. När det gäller avgiftsfinansieringen har jag i årets budgetproposition sagt att det i rådande statsfinansiella läge är viktigt att kulturinstitutionerna prövar olika vägar att höja intäkterna och därmed minska behovet av bidrag. Nr 27 Men vi skall samtidigt se till att vi inte har avgifter som är så höga att de Fredagen den motverkar det som faktiskt varit ett syfte med kulturpolitiken, att flera skall 18 november 1983 ta del. Viss service på kulturområdet måste naturligtvis också fortsättningsvis vara:avgiftsfri. Om kulturpolitiken Jag anser att den här diskussionen i dag är angelägen. Jag har emellertid iekonomiska ål: sett mig förhindrad att gå in på delar som direkt har anknytning till stramningstider Jag kan avslutningsvis, som gammal Folkets Hus-medarbetare, tala om för Ingrid Sundberg att den vitalitet och den utveckling som finns både inom Folkets Hus och Parker faktiskt är värd uppskattning och beundran. Det förekommer praktiskt taget inga Hötorgsutställningar. Däremot tror jag att den mest omfattande utställningsverksamheten förekommer i de lokalerna i dag.

Herr talman! Låt mig börja med idrotten. Här kommer omedelbart skillnaden mellan Bengt Göranssons och min uppfattning fram. Bengt Göransson talar om anslag och medel, jag talar om aktiviteter. Det är aktiviteter som vi skall diskutera här i dag. Vi sade från början att det inte är fråga om tilldelningen. Jag tror att sponsorverksamheten, stödet av företag, korpidrott och annat har betytt enormt mycket. Inte hade idrotten varit vad den är i dag utan företagens sponsorverksamhet, och jag menar då inte anslagen i medel. Här säger Bengt Göransson att kulturen är en investering, men att allt det man satsar på kulturen inte är en investering. Nej, det är alldeles riktigt. Vi som hävdar mångfalden och friheten, jag nämnde orden förut, måste ha råd att göra insatser som inte alltid är lönsamma. Jag tror att det är mycket farligt, om man i kulturpolitiken inför begreppet lönsamhet. Jag tror att man i stället måste ha ett mycket längre tidsperspektiv, ett tidsperspektiv som är sådant att man inte kan mäta resultatet i konkreta ekonomiska termer. Det var naturligtvis intressant att få höra Bengt Göransson här i kammaren litet grand redogöra för sin syn på finansiering utanför stat och kommun. Evenemangen ställer man sig positiv till, men uttrycker naturligtvis risken för att utanförfinansieringen kan bli grädde på moset. Den enda farhåga som Bengt Göransson uttryckte var bristen på stabilitet i den typen av finansiering. Men man måste väga det ena mot det andra. Är det bättre med en för all framtid garanterad symfoniorkester av lägre kvalitet i Göteborg än en av världskvalitet under begränsad tidrymd om vars fortsättning vi inte vet någonting? Om man skall ha någon form av dynamik, och det måste man väl också ha på kulturområdet, är det bättre att ta vad som kan tas, grädde eller inte grädde, bottenkaka eller inte bottenkaka. Jag tror att vi är helt överens om hur nödvändigt det statliga stödet är för att garantera de mål som vi har varit eniga om. Det är emellertid när det gäller vilken summa pengar det kan bli fråga om — men den debatten skall vi inte föra nu — som jag menar att man måste se sig om med öppna ögon och kunna 31 iekonomiska åtstramningstider bli fri från de fördomar man tidigare har haft, även om fördomarna riktar sig mot grädden på moset. Bengt Göransson säger vidare att det bara är de etablerade som får stöd. Här uppkommer ett problem. Låt oss anta att vi om fem tio år — om det går bra för svenskt näringsliv — skulle komma i en sådan situation att det faktiskt blev ett ganska stort utbud av medel till i vissa fall experimentell men i huvudsak etablerad kultur. Jag ställer frågan till Bengt Göransson om han då skulle se detta som ett incitament, som en möjlighet, till att satsa mera av statliga medel på den smala kulturen — på det nya, på det som skall svara för framtidens dynamik, på det som kanske inte blir någonting alls eller kanske blir något alldeles fantastiskt. Eller skall statens hand ligga jämnt fördelad över alla typer av aktiviteter, på grund av att man räds att t.ex. den etablerade konsten annars skulle få ett stöd som gjorde att den fick en relativt större tyngd? När det gäller avgiftsfinansieringen är det naturligtvis fråga om en balansgång mellan att ta ut så höga avgifter att folk inte kommer och att ta ut så låga avgifter att man inte kan driva verksamheten. Detta är de två ytterligheterna. Självfallet är det väsentligt att hitta någon mellanform. Den mellanformen måste emellertid, Bengt Göransson, relateras till frågan: Vill människor ha kultur? Jag tycker att Bengt Göransson kunde svara litet mera utförligt på frågan: Hur skall vi skapa detta ökade kulturbehov, när vi inte kan göra det genom att slussa över medel?

Herr talman! Diskussionen om sponsring har i hög grad förts i perspektivet av hur vi skall kunna ersätta befintliga medel med medel som kommer från andra håll. Jag har i det sammanhanget sagt att jag tycker mig ha anledning att hysa en viss skepsis mot sponsrings möjligheter att tillfredsställande svara för en sådan ersättning. Det är alldeles uppenbart att man i varje läge — med gott om pengar eller med ont om pengar — kan vara fundersam i fråga om vad det är för kultur som får stöd. Är det det etablerade eller är det det nyskapande? Vill man att det nyskapande skall få stödet, krävs det att vi har ett öppet och generöst kulturklimat där varje medborgare är beredd att både känna ansvar för och bidra till också det som inte ingår i hans egen snäva intressesfär. Man medverkar till ett ganska snålt kulturklimat om man säger: Du får själv ta ansvar för det du är intresserad av. Läser du böcker så får du vara beredd att betala för böckerna. Man måste också gå ut och säga till medborgarna att även den ovanliga musiken måste få stöd, även om inte alla tycker om den. Vi måste se till att vår skola kan vara en kulturhärd och vänja människor vid att man kanske skall lyssna på ett musikstycke till slut, även om man inte tycker om det, när det kommer på radion. Det är fråga om att skapa ett öppet och generöst kulturklimat. Ingrid Sundberg förebrådde mig för min jämförelse med Älvsjö allmänna idrottsklubb, denna förnämliga förening, genom att säga att hon talar om aktivitet och inte om anslag. Hon skulle se aktiviteten i den idrottsklubben! — Nr 27 Kanske den har någon betydelse också för de resultat som uppnås på elitnivå. Fredagen den Betyder det ingenting att de här små grabbarna spelar boll, att ungdomar 18 november 1983 ställer upp som ledare, att det tack vare att vi har fått en och annan idrottsanläggning finns plats för dem, att vi tack vare de bidrag som lämnas av stat och kommun ändå kan genomföra den här verksamheten? Jag måste turnera frågan till Ingrid Sundberg: Om det alltså är aktivitet Ingrid Sundberg talar om och inte anslag, måste jag dra slutsatsen att sponsring inte innebär pengar. Det var det jag trodde att det gjorde!
Herr talman! Låt mig först ta upp böckerna. Jag tycker att Bengt Göransson här mycket koncist preciserade problemet: Läser du böcker får du betala för böcker. Jag tror att jag och min familj är något av en storkonsument av En bok för alla. Men en sak är jag helt övertygad om: Det statliga stödet till En bok för alla var inte avsett för att tillfredsställa min läshunger. När Bengt Göransson formulerar problemen på det sättet undviker han den centrala frågan: Hur skall vi få folk att efterfråga böcker? Vi kan ge ut böcker billigare och billigare, och det blir ändå inte flera som läser dem — kanske flera som köper dem men inte läser dem. Och det är läsandet som är det väsentliga. Jag kan bara hänvisa till det nya betänkandet Läs, som det var mycket roligt att ta del av. Sedan till frågan, om sponsring skall ses som en ersättning för statliga medel, Jag förstår inte varifrån Bengt Göransson fått uppfattningen att debatten skulle ha förts på det sättet. Glöm inte hur tonerna gick på 1970-talet, när det ansågs vara direkt omoraliskt om ett företag eller andra ville satsa pengar t.o.m. i sådant som evenemang. I pressartikel efter pressartikel kunde man då utläsa skepsis mot ett obehörigt inflytande över den svenska kulturen, osv. Aktiviteten är icke relaterad till anslag. När man talar om sponsring är det självfallet fråga om två olika slags företagsengagemang i kulturlivet — det trodde jag Bengt Göransson hade klart för sig. För det första är företagen beroende av kulturen för sådana enkla saker som när det gäller att bygga upp sin egen design och sin arbetsmiljö. För det andra vill man också ha— kalla det gärna så — det reklamvärde som det kan medföra att företagsnamnet förknippas med kulturaktiviteter av god kvalitet. Då ställer man medel till förfogande. Men kulturaktiviteten i dag inom svenska företag kan ses på två håll. Självfallet gäller detsamma för idrotten. Jag nämnde förut korporationsidrotten och motionsidrotten. Men elitidrotten är självfallet beroende av konkret stöd från företag som sponsrar den. Det tror jag är helt självklart. iekonomiska åtstramningstider
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten om sponsring — jag tycker att jag har redovisat min syn på det området. Låt mig bara mycket kort påpeka för Ingrid Sundberg, när hon beskyller mig för att undvika det centrala problemet — hur får vi fler att läsa? — att jag inte undviker det. Detta är faktiskt ett centralt problem, men det har inte varit ett ämne för den här debatten. Ingrid Sundberg kan naturligtvis läsa ”En bok för alla” och säga att hon tycker att det är principiellt fel att det av samhällsmedel tillförs vissa slantar så att hon kan köpa den boken billigare. Jag förstår bara inte var den kulturpolitiska poängen ligger i att det är Volvo som betalar mellanskillnaden för den boken. Och jag förstår framför allt inte hur man får andra än Ingrid Sundberg att läsa boken därför att Volvo betalar.
Herr talman! När vi diskuterar avgiftsfinansiering, Bengt Göransson, så är det stora problemet att hitta den gräns där man kan ta ut tillräckligt mycket av kulturkonsumtionen utan att man minskar antalet människor som utnyttjar densamma. Självfallet kunde socialdemokraterna — om man hade råd till det — göra praktiskt taget alla kulturaktiviteter kostnadsfria, ytterligare öka litteraturstödet, distributionsstödet osv. Alla böcker skulle då bli billiga. Men det har inte en direkt effekt när det gäller att få fler människor att läsa böckerna. Därför menar jag att man i mycket hög grad måste bedöma effekten av avgiftsfinansieringen också på kulturkonsumtionen och inte bara på utgivandet av böckerna.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag avser undersöka om det av SJ ägda Svelast direkt eller indirekt subventionerar sin verksamhet genom att företaget har fått del av eller får del av det omfattande statliga stödet till SJ. För det första vill jag säga att det är regeringens ambition att åstadkomma likvärdiga konkurrensförutsättningar mellan de olika trafikmedlen. Inom kommunikationsdepartementet pågår nu ett arbete som syftar till att belysa de olika trafikmedlens konkurrenssituation. Bakgrunden är bl.a. att snart sagt alla trafikgrenars företrädare framfört missnöje med just sin närings konkurrenssituation. Utgångspunkten är alltså att subventioner som snedvrider konkurrensen skall avvecklas. Som ett led i detta genomfördes för SJ:s del en finansiell rekonstruktion den 1 juli i år. Syftet var att i fortsättningen bättre kunna skilja på vad som är SJ:s ansvarsområde som affärsföretag och vilka åtgärder som staten av samhällsekonomiska skäl skall ta ansvaret för. När det gäller SJ:s styckegodstrafik så har frågan om dess framtid varit en följetong i den trafikpolitiska debatten under årens lopp. Under hela 1970-talet och början av 1980-talet förlorade SJ marknadsandelar. I samband med riksdagens beslut 1980 om en strukturplan för SJ uttalades att åtgärder snabbt måste vidtas för att åstadkomma effektivitet och lönsamhet i styckegodstrafiken. De nödvändiga förändringarna kunde ske genom t.ex. ökat samarbete mellan SJ och andra transportföretag. Detta slags samarbete på kommersiella villkor inom SJ-koncernen förespråkades också i 1979 års trafikpolitiska beslut i syfte att öka järnvägens konkurrenskraft. Mot bl.a. denna bakgrund fattade SJ beslutet att tillsammans med Svelast försöka vända trenden. Ett system som bättre passar kundernas behov byggdes upp baserat på transport i s.k. C-samcontainrar, som distribueras och samlas upp av Svelast med lastbil och transporteras på järnväg mellan SJ:s olika styckegodsterminaler. Svelast sköter dessutom all marknadsföring och försäljning. Målet som SJ satte upp var att styckegodset inom en period på högst tre år skulle täcka sina särkostnader. Därefter skall verksamheten lämna bidrag till SJ:s gemensamma kostnader. Utgångsläget när systemet startade var alltså ett mycket högt kostnadsläge, vilket berodde på den personalintensiva hanteringen av styckegods i SJ:s terminaler. Genom C-samtekniken har andelen gods som transporteras via SJ:s terminaler kunnat minska och är nu nere i ca en tredjedel. Personalantalet i terminalerna har reducerats kraftigt, vilket påverkat kostnadsnivån. Den här utvecklingen har givetvis också kommit kunderna till godo genom bättre service och lägre priser. Detta är den huvudsakliga orsaken till att prisnivån i dag ligger där den ligger. C-samtekniken är alltså ett exempel på att SJ nu satsar hårt för att förbättra sin ekonomi. SJ:s styckegodstrafik bär ännu inte sina kostnader, än mindre sin andel av förräntningskravet. Utvecklingen går emellertid i den riktning Nr 28 som bl.a. riksdagen uttalat, dvs. till minskat behov av underskottstäckning Måndagen den vid SJ. Fram t.o.m. innevarande budgetår räknar SJ med att resultatet i 21 november 1983 styckegodstrafiken skall ha förbättrats med i storleksordningen 100 milj.kr. När försöksperioden är slut kommer en utvärdering att göras av parterna, Om prissättningen och då får vi se om det hela var värt satsningen. I dag finns emellertid inget — vid det av SJ ägda som tyder på motsatsen. åkeriföretaget Sve
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Nedgången i ekonomin under 1970-talet skapade stora svårigheter för transportnäringarna. Överetablering, pressad lönsamhet och nedläggning av företag blev följden. Ett flertal exempel visade samtidigt att små åkerier för att klara konkurrensen hade balanserat på, och i flera fall kommit över, den gräns som lagar och förordningar stadgar beträffande åkerinäringen. De senaste åren har det inletts en sanering av branschen för att bl.a. uppnå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på åkeritjänster. Utgångspunkt för detta arbete har varit att ungefär 70 96 av alla åkerier är enmansföretag. Saneringsarbetet försvåras nu allvarligt av statliga Svelasts inhopp. Svelast, som i dag har ca 3 26 av marknaden, har börjat ett priskrig för att kapa åt sig en marknadsandel på 6-7 96. Svelast är ett av SJ helägt företag. Tillsammans med SJ drog Svelast i början av 1980-talet upp riktlinjerna för hur man skulle kunna effektivisera styckegodstransporterna, vilket kommunikationsministern också redovisar i sitt svar. För att skapa ett slagkraftigare alternativ för styckegodskunderna bildades en gemensam organisation med uppgift att ta hand om styckegodstrafiken vid SJ. Dess mål är att inom en treårsperiod komma till rätta med de ekonomiska problem som SJ har på styckegodssidan. Den nya styckegodsverksamheten skall i hög grad bygga på den nya teknik som man nu har tagit i bruk. SJ har under hela 1970-talet och även under 1980-talet gått med kraftiga förluster, inte minst på styckegodssidan. Det bekräftar också kommunikationsministern i sitt svar här i dag. Statens stöd till SJ via våra skattsedlar uppgår till ca 2 miljarder kronor per år. Med vetskap om detta stora statliga stöd är det inte så konstigt att många seriösa, väletablerade och effektiva transportföretag reagerar när de möts av de fraktpriser som det av SJ helägda Svelast i dag offererar transportköparna. Det är sannerligen inte lätt för dem som försöker få verksamheten att gå ihop att möta vad som upplevs som osund konkurrens från ett statligt företag. Den kritik som nu framförs mot Svelast kommer inte bara från de många åkeriföretagen, utan även från de fackliga representanterna inom Transportarbetareförbundet. Det är naturligtvis inte fult eller fel av ett statligt företag att söka erövra nya marknadsandelar. Det är inte heller det som kritiken gäller, utan kritiken riktas mot det sätt på vilket dessa erövringsförsök sker. Det enda konkurrensmedel som används är priset, eller rättare sagt underpriser. 43 Som kommunikationsministern nämner i sitt svar bygger Svelast och SJ nu upp ett system med 3,4 meters containrar. C-sam kallas systemet. Namnet är hämtat från Tusen och en natt, och nog låter det som en saga när man hör hur det är tänkt att systemet skall kunna pressa fraktpriserna. Det finns de som tvivlar på att systemet är revolutionerande och på att det skall kunna gå att få ned prisnivån till det låga pris som i dag offereras. ASG - ett av de stora företagen när det gäller landsvägstransporter och SJ-ägt till 75 920 — har provat C-samsystemet under några år. Man tvingades dock konstatera att det inte alls gav den lönsamhet som krävdes och förväntades, varför man nu har lagt ned denna transportform. I sammanhanget förtjänar att nämnas att ASG är ett rationellt och skickligt skött företag. Transporterna utförs i de flesta fall för ASG:s räkning av ett stort antal privata åkeriföretag. Det finns alltså redan i dag en utomordentligt bra samverkan i branschen. De här företagen har verkligen under årens lopp fått lära sig att rationalisera och effektivisera. ASG och Bilspedition är de helt dominerande företagen på landsvägstrafik vad gäller styckegods. Med den stora erfarenhet som dessa två företag har av godstransporter på väg är det inte så konstigt att man blir mer än förvånad när man får reda på Svelasts prissättning. Jag har själv under det senaste halvåret fått ta del av offerter, som vissa kunder har visat upp, givna av Svelast, och det är högst anmärkningsvärda siffror som förekommer där. Jag skall ta ett aktuellt exempel. Det är alltid svårt att visa upp olika siffror i en debatt, men jag skall försöka att dels tala sakta, dels göra det någorlunda begripligt. Låt oss säga att det gäller en transport mellan två orter på ett avstånd av 30 mil— ett ganska normalt avstånd i dag, enligt de på marknaden förekommande transportföretagen. Låt oss kalla avgångsorten A och mottagarorten B. Det handlar om containrar för samlastning, dvs. C-samsystemet. Hämtningen till avgångsorten A sker från en ort ca 6 mil därifrån — enligt uppgift också ett medeltal för avstånd in till huvudterminalen. Tur och retur blir sträckan 12 mil. För det behövs ett fordon, en lastbil, i ca fyra timmar för två containrar. Priset är uppskattningsvis 175 kr. per enhet, vilket alltså ger 350 kr. i hämtningskostnad. Man får bedöma att det sker leverans dag 1 och retur av containrar dag 2. Det gör att fyra containrar är i omlopp för denna transport. En mycket försiktig uppskattning av hyran per container är 25 kr. per dygn, vilket skulle bli 100 kr. för fyra containrar. Vid mottagarorten B sker distributionen av ett fordon med en tidsåtgång av två timmar per container, vid beräkningen att varje container skall distribueras till tre olika mottagare — också ett medeltal, enligt uppgift. Två timmar med två containrar ger kostnaden 175 kr., och gånger två blir det 350 kr. även i den ändan av transporten. Nu har vi alltså kostnader för hämtning, distribution plus en blygsam hyra på totalt 800 kr. I juni 1983 ville SJ ha 248 kr. för att transportera dessa containerenheter 30 mil på järnväg, och det skall också tas med i bilden. Nu är vi uppe i 1048 kr. Det kan också anses skäligt att terminaloch administrationskostnaderna uppgår till ca 150 kr. Då har vi en total nettosumma på 1 198 kr. Detta är en siffra som även har gått igenom statens Nr 28 prisoch kartellnämnds granskning av de frakttaxor som gäller i dag. Måndagen den Vad ville då Svelast har för detta relaterade uppdrag? Jo, hör och häpna, — 21 november 1983 613 kr. — dvs. ca halva priset! Om vi räknar bort administrationsoch terminalkostnaderna helt och bara räknar med hämtningen och distributio Om prissättningen nen och en blygsam cointainerhyra, så blir det de 800 kronorna. Men det är — vid det av SJ ägda ändock 200 kr. högre än vad Svelast vill ha för hela transporten. Vid den debatt kommunikationsministern och jag hade i torsdags på en annan plats sade kommunikationsministern vid ett tillfälle om ett räkneexempel att det var så enkelt att man bara behövde en sexveckorskurs i träslöjd för att räkna ut det. Jag tror att det räcker med tre veckor av den där träslöjdskursen för att räkna ut att Svelast med dessa fraktpriser inte kan få debet och kredit att gå ihop. Kommunikationsministern hänvisar i sitt svar till att riksdagsbeslutet 1980 om en strukturplan för SJ innebar ett ökat samarbete med andra transportföretag. Detta förutspåddes också i 1979 års trafikpolitiska beslut. Man kan fråga sig varför detta samarbete inte kunde fortsätta med ett företag som är erkänt skickligt när det gäller godstransporter på väg, nämligen ASG, till 75 Fo SJ-ägt. Kommunikationsministern säger också i sitt svar på min interpellation att Svelast sköter all marknadsföring och försäljning, och det är riktigt. Vad kommunikationsministern däremot inte nämner är att SJ sköter faktureringen, och det är sinnrikt. På detta sätt kan man se till att Svelast får full täckning för sina kostnader och visar ett bra bokslutsresultat, för det gör man. Men vad får SJ? Vad blir det över till detta företag, ett företag som hade gått i konkurs flera gånger om det hade varit ett privat företag och inte ett företag som får statligt stöd med ca 2 miljarder per år? Vad SJ får över lär vi aldrig få veta. SJ får inte granskas offentligt. Där läggs locket på. Där har vi ett av de slutna rummens företag, och där finns det gott om sådana som statsminister Palme i debatten i torsdags angav som sitt nya jaktbyte, nämligen babianhannarna. De finns ju företrädesvis i de slutna rummen där de är fria från insyn, och SJ är ett sådant företag. Min fråga till kommunikationsministern var rak och enkel, och den löd: Avser kommunikationsministern att undersöka ifall det av SJ ägda Svelast direkt eller indirekt subventionerar sin verksamhet genom att företaget har fått eller får del av det omfattande statliga stödet till SJ? Den frågan har inte kommunikationsministern svarat på.

Varför kan inte SJ fördjupa samarbetet med t.ex. ASG, sitt andra dotterföretag, som redan är etablerat och har ett uppbyggt system. Vem kommer att betala alla de tusentals containrar som nu byggs, och hur är det med avskrivningarna? Vad händer med dessa containrar, om man inte får 45 den lönsamhet som man hoppas och tror på? Vi är många som ställer oss frågande till detta. Kommunikationsministern säger avslutningsvis i sitt svar att en utvärdering kommer att göras av parterna när försöksperioden är slut och att vi då får se om det hela har varit värt satsningen. Jag tycker faktiskt att det är ett litet för högt spel man spelar i det här sammanhanget. Det kostar otroligt mycket pengar att bygga upp systemet, inte minst när det gäller tillverkningen av containrar och annan utrustning. Jag tycker att det är litet lättsinnigt när kommunikationsministern säger att man först vid den tidpunkten får se om det har varit värt satsningen.

Herr talman! Under många år har man inte minst i den här kammaren kritiserat SJ, därför att man saknat just en sådan samverkan inom SJ koncernen som det här är fråga om. Med rätta — det vill jag gärna säga — har kritikerna menat att en koncern med transportresurser på både järnvägsoch landsvägsområdena borde kunna utnyttja resurserna i samverkan så effektivt som möjligt. Jag är alldeles övertygad om att också Wiggo Komstedt deltagit idenna kritik mot SJ, eftersom man här i kammaren haft att ta ställning till de extra pengar som har behövts för att täcka SJ:s förluster. SJ har valt ut ett av sina dotterbolag — vilket av dessa dotterbolag som skulle väljas ut anser jag, Wiggo Komstedt, måste vara SJ:s sak att avgöra — för att effektivisera styckegodstrafiken. Då tycker jag att det är rimligt att man från riksdagens sida uppmuntrar SJ i denna verksamhet. Men självfallet skall prissättningen ske på marknadsmässiga villkor. De bruttopriser som Svelast offererar enligt prislista utgör priser inkl. terminalhantering. Eftersom C-samtekniken i hög grad bygger på att containrarna transporeras förbi terminal innebär det att Svelast ofta kan erbjuda en högre rabatt på bruttopriset än vad konkurrenterna kan göra. Jag tror också att det finnns skäl att nämna att C-samtekniken medför kostnadsbesparingar även i övrigt, något som man vid sådana här tillfällen bör ta hänsyn till. Det finns risk för skador och svinn. Det är fråga om en balanserad trafik. Man inriktar trafikplaneringen på att utnyttja resurserna tur och retur. Det är fråga om väl utnyttjade järnvägsvagnar och mindre kostnader vid lastning. Hittills har priserna varit tillräckliga för att vända den negativa resultatutvecklingen för SJ:s styckegodstrafik. Därmed är inte sagt att priserna inte skulle kunna vara högre. Svelast har t.ex. haft svårt att i inledningsskedet prismässigt få ut de kvalitetsmässiga fördelarna med C-sam av kunderna. Jag skulle tro att det är rimligt att räkna med en höjning av prisnivån när kunderna är fast etablerade i systemet och till fullo insett dess fördelar. Som Wiggo Komstedt sade har SJ och Svelast f. n. bara ca 3-4 20 av styckegodsmarknaden. C-samtekniken har utan tvivel möjligheter att konkurrera inte bara om traditionellt styckegods utan också om partigods. Det är klart att konkurrenterna ser denna utveckling med stor oro. Faktum kvarstår emellertid att SJ och Svelast tillsammans har introducerat ett mycket effektivt system, ett system som successivt innebär minskat behov av statliga — Nr 28 underskottstäckningsbolag i SJ. Men man måste ge systemet viss tid att nå Måndagen den full lönsamhet. För att det ekonomiska målet för styckegodshanteringen 21 november 1983 skall uppnås på några års sikt krävs fortsatta rationaliseringar. Personalstyrkan vid SJ:s terminaler måste minska ytterligare, vilket SJ och Svelast Om prissättningen bedömer vara möjligt. Man räknar också med att arbetet skall kunna = viddetav SJ ägda bedrivas effektivare bland den kvarvarande personalen.

Jag tror också att Wiggo Komstedt med sin bakgrund är på det klara med att så är fallet. Det är mycket riktigt att jag i en tidigare debatt sade att man borde kunna göra beräkningar med en sjuveckors träslöjdskurs i stället för med en sexveckors. Den extra vecka som jag nu tar till ger mig ändå inte möjlighet att lämna ett närmare omdöme om detta anbuds riktighet. Det är helt enkelt så att man måste specialstudera varje enskilt anbud — Wiggo Komstedt har kanske haft möjlighet härtill — innan man kan avge ett omdöme om dess riktighet. Den chansen har inte jag nu. Det tycks vara så att SJ nu börjar närma sig ett positivt driftsresultat. Den beskrivning som Wiggo Komstedt gav ger mig ändå anledning att säga att det inte alls är omöjligt att man får titta litet närmare på den totala intäktsfördelningen mellan SJ och Svelast. Självfallet måste strävan vara — den inriktningen har riksdagsbeslutet — att man förutom särkostnader hos SJ även skall kunna ha ett täckningsbidrag eller deltäckningsbidrag i den hantering som man har tillsammans med Svelast.

Herr talman! Det är riktigt som kommunikationsministern säger att vi från olika håll här i riksdagen framfört kritik mot SJ. Den kritiken har naturligtvis i många fall varit riktig. I andra fall har den kanske varit överdimensionerad. Vi har nu i alla fall ett riksdagsbeslut som ligger till grund för arbetet. Vi vet att SJ har ett år på sig att bli lönsamt. Jag såg att man i det senaste numret av SJ-Nytt redovisade att det nästa budgetår skall bli ett litet plus — med det försiktiga tillägget: ”om budgeten håller”. Det är klart att den brasklappen kan man alltid skicka med. När det gäller valet av dotterbolag är det naturligtvis riktigt att det är upp till SJ att självt avgöra det valet. Det är ändå litet konstigt att det företag man valt, nämligen Svelast, tidigare bara sysslat med distribution runt resp. tätort, medan man nu går in på de mera långväga landsvägstransporterna, där det andra SJ-företaget — ASG — är det dominerande. Med dess långa och rika erfarenhet vågar jag säga att ASG kan den branchen ganska bra och är mycket framgångsrikt i sin konkurrens gentemot andra stora etablerade 47 företag. Jag tror inte heller att det är någon nackdel att man använder sig av ett stort antal mindre transportföretag, som i sin tur utför transporterna åt ASG, i den mån ASG inte självt utför dem även på väg. Men ASG har när det gäller hanteringen av gods ett omvittnat stort förtroende bland kunderna. Det är riktigt att C-samsystemet skall ge och ger mindre terminalkostnader. Det är kanske inte så lätt att i ett utbyggnadsskede få effekterna fullt ut — det är jag helt medveten om. Mitt räkneexempel gick ut på att man skulle slippa terminalen. Men man måste ju ta emot godset från kunden, där det är packat direkt i containrar, och transportera det in till järnvägen och vidare till den ort där samlastningen på järnvägsvagnar sker. En ökning från 3 å 4 96 till 6 å 7 2 låter naturligtvis inte mycket, men man skall ha klart för sig att 3-4 90 på fraktsidan är ganska mycket, framför allt i ett läge då totalmarknaderna är krympande och då ett otal företag slåss för sin existens. Hur skall vi egentligen få veta hur det går med den här utvecklingen? Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om han inte tycker att det verkar litet underligt att Svelast offererar och har marknadsbearbetningen medan SJ fakturerar. Den ersättning som Svelast får från SJ är öppen, eftersom Svelast är ett dotterföretag. Svelasts årsbokslut har jag tagit del av. Det är SJ som inte vet hur man redovisar kostnaderna. Det finns naturligtvis en mängd olika vägar att gömma kostnader om man inte har täckning för sitt uppdrag. Jag vill inte beskylla någon och säga att det på något vis smusslas. Jag hävdar ändå bestämt att det verkar mer än underligt när de etablerade befintliga företagen har det besvärligt att få det att gå ihop med priser som ligger på nästan det dubbla jämfört med vad Svelast erbjuder. Vem betalar de containrar som byggs upp i dag — är det Svelast eller SJ? På vilket sätt sker avskrivningen? Hur gör man med de administrativa kostnaderna, uppställningen osv.? Det är ganska dyrt med tomthyra vid terminaler i de större orterna — man måste ju ändå ha ett visst utrymme för att hantera containrarna. Jag skall gärna skicka över mitt räkneexempel till kommunikationsministern. Jag är helt medveten om — det sade jag också i mitt anförande — att det inte är lätt att handskas med siffror när man får dem plötsligt under debatten. Men dessa siffror är så pass riktiga och ärliga att jag inte finner någon som helst anledning att inte våga upprepa dem på papperet. Jag skall alltså be att få skicka över dem till kommunikationsministern. Det är möjligt att vi sedan kan komma tillbaka, för jag tycker inte att man så här lättvindigt kan släppa bekymret. Och bekymret är att vi i dag har väl etablerade företag som sköter sina transporter bra och som har anställd personal, som nu är oroad för sin framtid och sina jobb. Som jag sade är det inte bara enskilda företag som reagerat, utan även de anställda har genom sina fackliga organisationer uttalat att det här är en märklig hantering. Min slutfråga i det här inlägget blir om kommunikationsministern kan och vill gå in och ta del av SJ:s bokslut, vilket ju är låst för oss andra.
Herr talman! Låt mig först tacka Wiggo Komstedt för erbjudandet att lämna exemplet på anbud skriftligt. Jag vill bara upprepa det jag sade tidigare, att det kanske i det här läget finns skäl att se över fördelningen av intäkterna mellan Svelast och SJ. Mina möjligheter känner Wiggo Komstedt till — de är i stort sett desamma som trafikutskottet har, om det skulle vilja begära informationer i de här frågorna. Man kan göra det via en utfrågning av den ansvarige inom SJ. Låt mig undersöka förutsättningarna för detta. Som jag sade i mitt svar är jag oerhört angelägen att — det är också regeringens ambition — se till att olika transportmetoder har likvärdiga konkurrensförutsättningar. Det är ett arbete som vi också håller på med inom kommunikationsdepartementet. Vem som offererar, vem som marknadsför och vem som skriver ut fakturor är frågor som parterna naturligtvis själva får avgöra. De har naturligtvis tagit hänsyn till vem som är bäst skickad att sköta dessa uppgifter. Det kan vara andra praktiska hänsynstaganden som gör att de har valt den här fördelningen. Jag vet inte vad som kan ha legat till grund för denna uppdelning av arbetsuppgifterna. Jag tror att det också är angeläget, Wiggo Komstedt, att vi är överens om en sak. Vi klagar allt som oftast på SJ för att företaget skulle vara för ineffektivt. När SJ nu, på riksdagens uppmaning, tagit sig an uppgiften att på detta område försöka ta nya marknader och få det hela att gå ihop, har de utan tvivel med det här systemet kommit fram till ett mycket effektivt transportsystem. Vi får inte helt bortse från att systemet som sådant är så pass effektivt, Wiggo Komstedt, att det är särskilt konkurrenskraftigt i det här avseendet. Jag hann i mitt förra inlägg framhålla vissa saker som klargör att SJ kan ligga steget före andra i den här hanteringen. Och jag vill gärna säga att det är på sin plats att även vi i riksdagen vid sådana här tillfällen försöker uppmuntra SJ till fortsatt verksamhet i den riktning som det här är fråga om. Självfallet skulle man vid fördelningen av intäkterna se till att SJ får sin särkostnadstäckning. Och man får också se på i vilken mån SJ har fått andel i täckningsbidraget — som vi i andra sammanhang varit överens om. För dagen kan jag inte svara på annat sätt än att jag skall undersöka förutsättningarna för detta. Det finns anledning att titta även på dessa frågor, särskilt i en situation då vi vet att SJ börjar närma sig ett positivt driftsresultat.
Herr talman! Det positiva resultatet är naturligtvis, som kommunikationsministern väl vet, också beroende av en mycket välvillig avskrivningsmetodik som riksdagen har tillämpat gentemot SJ, och skall vi plocka fram alla de pengarna blir resultatet inte alltför imponerande. Jag är glad över att kommunikationsministern är beredd att se över bestämmelserna. Kommunikationsministern säger att möjligheterna att göra någonting åt dessa är desamma här som i riksdagens trafikutskott, men jag vet — efter 13 år i utskottet — att de är mycket begränsade. Jag minns mycket väl när LKAB för ett par tre år sedan klagade högljutt över att transportkostnaderna för malmen var alldeles för höga och att bolaget inte kunde hävda sig på exportsidan på grund av att frakten var för dyr. När utskottet då bad SJ att lägga papperen på bordet för att vi skulle kunna ta del av dem och se om LKAB hade rätt i sin kritik, så vägrade SJ att göra detta. Det var ett mycket märkligt förhållande. Nu vet vi att det ligger ett förslag på riksdagens bord om att ge riksdagens revisorer möjlighet att se över detta. Dess värre skall det bli en utredning först, som väl kommer att ta sin lilla tid. Jag tycker det hade varit önskvärt att det beslutet kommit till stånd så fort som möjligt. Jag tar upp det här ärendet för att vi om möjligt skall kunna stämma i bäcken. Jag vill erinra om kommunikationsministerns uttalande i slutet av interpellationssvaret, att vi efter försöksperioden får se hur det har gått. Jag är rädd för att det kommer att gå illa under den långa tid som förflyter och att man gör investeringar som kanske inte är alldeles nödvändiga. Som jag har nämnt tidigare har ju ASG provat C-samsystemet men inte kunnat få någon lönsamhet. Jag har svårt att tro att den som hoppar in utan någon erfarenhet skall kunna göra det bättre än den som har lång erfarenhet av transporter. Kommunikationsministern säger att vi klagar på SJ osv. Ja, det gör vi, men det är ju inte säkert att SJ bör spänna över hela fältet — det är inte säkert att SJ är bäst på att bedriva styckegodstrafik. Likaså tror jag det är fel att transportera gods på landsväg mellan Malmö och Luleå — sådana transporter skall gå på järnväg. Detta gäller styckegods och framför allt massgods. Man kanske borde konstatera att man inte behärskar alla specialiteter och att det kanske inte är så alldeles självklart att man skall vara med på alla gårdar och leka. När det gäller faktureringen kan det naturligtvis som kommunikationsministern säger vara så, att den ene väljer att göra den ena biten och den andre den andra. Men jag måste ändå säga att jag är beredd att hålla med de människor som är drabbade av det här, att det finns anledning till en viss misstänksamhet. Varför skulle man inte sköta den speciella biten av faktureringen? Den som utför transporten är ändå bäst skickad att veta vad som skall faktureras i både hämtningsoch distributionsledet, och det är lättare att Svelast debiterar den som gör bara den lilla biten av hela transportarbetet på järnvägen, nämligen SJ. Men jag är som sagt våldsamt rädd för att komma med några som helst beskyllningar. Samtidigt är jag beredd att hålla med dem som misstänker att det här inte sker på ett riktigt sätt. Det är detta som jag är angelägen om att få utklarat. Vårt lands ekonomi är icke i behov av investeringar som är felaktiga och ej heller av subventioner som bakvägen undanhålls Sveriges skattebetalare.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag anser att den vidmakthållna apartheidpolitiken och Sydafrikas upptrappade krigsföring mot befrielserörelser och grannländer motiverar en skärpt restriktivitet i tillämpningen av Sydafrikalagen och om jag avser att ta initiativ till en skärpt lagstiftning mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Inledningsvis vill jag framhålla att regeringen ser med stor oro på Sydafrikas apartheidpolitik och landets aggression mot grannstaterna. Regeringen har också vid flera tillfällen uttalat sitt fördömande härav. Den 1 juli 1979 trädde lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia i kraft. Genom lagen begränsas den svenska näringsverksamheten i Sydafrika och Namibia i syfte att öka det internationella trycket på den sydafrikanska regimen och påverka dess raspolitik. Lagen förbjuder svenska juridiska personer att köpa företag, aktier eller andelar i sydafrikanska eller namibiska företag. Förbudet gäller även förvärv av obligationer och liknande värdepapper som sådana företag utfärdar. Det ärinte heller tillåtet att ge ett sydafrikanskt eller namibiskt företag tillskott av pengar eller annan egendom för dess verksamhet eller att ställa säkerhet för företagets långfristiga skulder. Genom dessa åtgärder begränsas kapitaltillförseln. Vidare innebär lagen att svenska juridiska personer inte får anskaffa nya anläggningstillgångar till sina dotterföretag i Sydafrika eller Namibia. Detta innebär ett förbud mot nyinvesteringar där. De svenska moderföretag som har dotterföretag i.Sydafrika och Namibia är skyldiga att upprätta en investeringsplan varje år. Detta innebär att moderbolaget skall övervaka att dotterbolaget inte vidtar åtgärder som strider mot investeringsförbudet. Den offentliga kontrollen möjliggörs genom att företagen varje år är skyldiga att till regeringen via kommerskollegium redovisa hur verksamheten i Sydafrika och Namibia utvecklas. Regeringen kan medge undantag från investeringsförbudet. Av förarbetena till lagen framgår bl.a. att man i princip bör godta att företagen får fortsätta att investera i sådan utsträckning som är absolut nödvändig för att de efter hand skall kunna ersätta försliten utrustning. Regeringen har emellertid alltid rätt att avslå en ansökan om undantag från förbudet. Endast företag som har etablerats i Sydafrika eller Namibia före lagens ikraftträdande kan medges undantag. Ett undantag från förbudet får inte göra det möjligt för företagen att utvidga sin verksamhet i Sydafrika eller Namibia. Beklagligtvis är Sverige hittills det enda land som har infört en lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Inte något annat land har infört en lagstiftning motsvarande den svenska. Den 16 september 1982 avslog den dåvarande regeringen — efter utrikesnämndens hörande — två ansökningar om undantag från investeringsförbu det. Den ena gällde AB SKF och den andra Sandvik AB. Socialdemokraterna ställde sig bakom besluten eftersom även vi ansåg de begärda undantagen vara alltför omfattande. Efter regeringsskiftet år 1982 återkom AB SKF med en ny, nedbantad ansökan om undantag. Regeringen beviljade undantag för investeringar motsvarande endast en halvering av det belopp den tidigare avslagna ansökningen avsåg. Även Sandvik AB återkom med en ny nedbantad ansökan, vilken tillstyrktes av kommerskollegium. Efter förnyat yttrande av kollegiet beslöt regeringen att göra en ytterligare nedskärning och beviljade undantag innebärande en reell minskning med drygt 50 90 i förhållande till den ursprungliga ansökningen från Sandvik AB. En ansökan av Fagersta AB beviljades i sin helhet, med hänsyn till att det rörde sig om en ersättningsinvestering för försliten utrustning till ett mindre belopp. Dessa tre beslut som den socialdemokratiska regeringen har fattat om undantag är ett uttryck för en mycket restriktiv tillämpning av lagen. De medför inte att företagen kan utvidga sin verksamhet på marknaden. Detta är helt i enlighet med lagens intentioner. Jag konstaterar med tillfredsställelse att den svenska lagen har välkomnats it.ex. länderna i södra Afrika och av befrielserörelser som ett betydelsefullt inslag i internationella åtgärder mot Sydafrika. Av den redovisning som kommerskollegium den 15 oktober 1983 har överlämnat till regeringen beträffande de svenska företagens verksamhet i Sydafrika och Namibia framgår att de rörelsedrivande företagen i volym har minskat sin omsättning med ca 10 26. Lagen har sålunda med hänsyn till den korta tid den varit i kraft haft vissa positiva effekter. Sydafrikalagen är ett uttryck för svenskt avståndstagande till det sydafrikanska apartheidsystemet i dess helhet. Lagen bör också ses som ett led i regeringens övriga åtgärder mot apartheidregimen: ökat humanitärt bistånd till befrielserörelserna och apartheidpolitikens offer, ökat bistånd till de drabbade grannländerna, skärpta s.k. isoleringsåtgärder riktade mot kontakter med Sydafrika inom bl.a. sportens och kulturens område samt initiativ till att skärpa FN:s vapenembargo. Sydafrikakommittén arbetar f. n. med en översyn av lagen. Kommittén har till uppgift att göra en genomgång för att belysa hittillsvarande erfarenheter och effekter av lagen, bl.a. i syfte att konstarera eventuella luckor i bestämmelserna. Kommittén skall vidare med utgångspunkt i denna genomgång kartlägga möjligheterna för Sverige att även på andra områden vidta åtgärder, exempelvis vid överföring av teknologi. Det är min förhoppning att regeringen på grundval av utredningens betänkande, som beräknas vara klart under första halvåret 1984, kan komma med förslag till riksdagen som innebär en utvidgning av åtgärderna riktade mot den sydafrikanska regimen och dess raspolitik.

Herr talman! Jag vill först tacka utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation. Det må vara mig förlåtet att jag säger att jag inte riktigt känner igen Mats Hellström från den tid då han befann sig i opposition, för då var det litet andra tongångar. Men jag har väl inte förstått mig på den skillnad som inträder för vissa partier när de från att ha varit i opposition kommer i regeringssställning. Det är tydligen någonting annat. Situationen i Sydafrika för de icke vita invånarna har dramatiskt försämrats. Apartheidsystemet är i dag än mer raffinerat grymt än någonsin. Den senaste folkomröstningen och införandet av en tredje kammare i det sydafrikanska parlamentet är inslag som ytterligare befäster apartheidsystemet. Bildandet av Bantustans är andra tidigare åtgärder. I och med folkomröstningen är nu apartheid befäst i de vita rasisternas lagstiftning. En överväldigande majoritet av Sydafrikas invånare är fråntagna rätten att vistas var som helst i sitt hemland. De är alltså förvisade till de s.k. Bantustans. Amnestys rapport, som kom för några veckor sedan, över tortyr och avrättningar i Sydafrika och Namibia är en skrämmande läsning. Dessa avskyvärda metoder har inte minskat i omfattning utan snarare ökat. Vi vet också att den sydafrikanska regimen ökat terrorn mot grannstaterna, Angola, Mogambique, Zambia och Zimbabwe. Det förekommer ständigt terroraktioner mot dessa länder från Sydafrikas krigsmakt. Det är civila människor som drabbas, och det sker en enorm skadegörelse på städer och byar. Förföljda sydafrikanska svarta har funnit en fristad i dessa länder, som systematiskt bombas och förföljs av de sydafrikanska rasisterna. Ett annat land som befinner sig i en mycket svår situation ju nu är Lesotho. Av detta land försöker Sydafrika pressa fram erkännande av det avskyvärda Bantustans-systemet. Man försöker tvinga Lesothos regering att kasta ut ANC-flyktingarna. För dessa ändamål används alla de brutala medel som står till förfogande för en topprustad och aggressiv militärmakt. Lesothos regering och folk behöver allt det stöd som nu kan ges. Detta gäller inte minst med tanke på vilken roll bl.a. USA spelar i södra Afrika och mot frontstaterna. Det är ingen hemlighet att just USA:s massiva stöd för rasisterna i Sydafrika gör det möjligt för Sydafrika att attackera länderna omkring Sydafrika. Sverige framstår med all rätt som det land som ger befrielserörelserna i södra Afrika ett massivt humanitärt stöd. Sverige har ett väl utvecklat biståndsoch handelssamarbete med de självständiga länderna i södra Afrika. Det är viktigt att detta fortsätter och också utvecklas vidare. Därom tror jag Mats Hellström och jag är helt ense. Men Sverige har också en annan sida, eller rättare sagt ett annat ansikte i södra Afrika. Det är de svenska företagens verksamhet i Sydafrika och Namibia. Vi har den s.k. Sydafrikalagen som förbjuder nyinvesteringar i nämnda två länder. När de tillkom 1979 var detta en stor framgång för alla dem som arbetat för sanktionsåtgärder mot Sydafrika. Men lagen har i dag visat sig läcka som ett såll. Det är alltså nödvändigt med ytterligare åtgärder, vilket också utrikeshandelsministern gav besked om i sitt svar. Det finns, som ni känner till, också en utredning som nu arbetar med en översyn av lagen. Frågan är vad den utredningen kommer att utmynna i för förslag. Kan lagen tätas så att alla kryphål blir omöjliga i fortsättningen, eller kommer man att dra slutsatsen att det enda återstående alternativet nu är en total bojkott av Sydafrika på alla plan?

— De svenska företagen betalar en del av lönen för sina vita anställda under militär s.k. repetitionstjänstgöring, t.ex. i attackerna mot frontstaterna i Namibia, mot de icke vita sydafrikanska medborgarna. 75 90 av lönen betalas ut, och detta gör svenska företag trots att det är frivilligt. Det finns alltså ingen lag som ålägger dem det. Sandvik AB har erkänt att man betalar ut 75 96 av lönen till sina vita, sydafrikanska arbetare som gör militärtjänst. Det är helt klart att också alla de andra svenska företagen gör på liknande sätt. —- Företagen betalar skatter som till mer än 23 96 går till militären och den Övriga statliga förtryckarapparaten. — Man rekryterar svenskar och andra vita utlänningar som bl.a. frigör vita sydafrikaner för krigstjänstgöring m.m. —- De svenska företagen tvingas producera, importera eller distribuera strategiska varor och tjänster för krigsmakten eller totalförsvaret. — De svenska företagen kan kringgå nyinvesteringsförbudslagen genom leasing och licensförsäljningar. Man kan inte heller utesluta att en dispens innebär en viss kapacitetshöjning, vilket också har erkänts av svenska företagsrepresentanter. Skall dessa kryphål åtgärdas? Är det över huvud taget möjligt att åtgärda dem med mindre än att man inför en total bojkott mot Sydafrika? Det är frågor som jag vill ställa till utrikeshandelsministern. Utrikeshandelsministern är såvitt jag förstår väl medveten om att flera svenska företag bistått Sydafrika med avancerad teknologi. Alfa-Laval har varit behjälplig med en forskningsanläggning för att få fram etanol. Svenska företag har medverkat till att Sydafrika nu kan framställa olja från kol. Jag tror säkert att man kunde rada upp andra exempel på sådana här teknologiöverföringar från svenska företag till Sydafrikas regim, om man forskade och trängde in i material. Mats Hellström säger också att den pågående utredningen skall se över just teknologiöverföring. Utrikeshandelsministern nämner i sitt interpellationssvar den offentliga kontrollen över svenska företags investeringar i Sydafrika. Men Mats Hellström vet mycket väl att den offentliga kontrollen inte är så värst lysande. När organisationer och partier vill ha material från regeringen och Nr 28 Sydafrika, så är de flesta sidor de får vita, alltså hemligstämplade. 21 november 1983 Vi vet också att svenska företags investeringsplaner och verksamhet i Sydafrika är mycket bristfälligt redovisade. Jag har nämnt licenser och Om skärpt lagstift leasing. De investeringar som görs för s.k. försvarsändamål och som det ning motiinvesteenligt sydafrikansk lag icke får lämnas ut uppgifter om till ett annat land ringari Sydafrika redovisas inte. Vad säger utrikeshandelsministern om detta — skall de och Namibia svenska företagen bryta mot sydafrikansk eller svensk lag? I sitt interpellationssvar säger utrikeshandelsministern också att Sydafrikalagen haft effekt, så att rörelsedrivande företag i Sydafrika i volym har minskat sin omsättning med 10 96. Han tar detta till intäkt för att lagen har varit till viss del effektiv. Men hur är det med detta påstående egentligen? Det finns andra uppgifter från Sydafrika, som säger att de svenska företagen ökat sin omsättning med 25 96 och i vissa fall upp till 50 26. Detta har också bekräftats av vissa svenska företags representanter. Vad är det som är sanning? Dessa kryphål — leasing, licenser, investeringar för försvarsändamål osv. — finns efter vad jag förstår inte med i de svenska företagens redovisningar över investeringarna. Finns de med i de redogörelser som lämnas från kommerskollegium och regeringen? Det är också en fråga. Till sist, herr talman, vill jag peka på att de två dispenser som regeringen i september medgav SKF och Sandvik trots allt är något märkliga. Jag ställer frågan: Varför var ni socialdemokrater med om att avslå motsvarande dispensansökningar i september 1982? Jag har inte riktigt klart för mig om Mats Hellström då var ledamot av utrikesnämnden, men om så inte var fallet, får utrikeshandelsministern rätta mig. I september 1983 beviljade ni alltså dessa dispenser. Det skedde då visserligen med reducerat belopp, men det var fråga om samma dispensansökningar, som Sandvik och SKF kom tillbaka med. Såvitt jag förstår hade ni precis samma tillgång till uppgifter i september 1982 som ni hade i september 1983. Vad är anledningen till den våldsamma omsvängningen?

Herr talman! Bertil Måbrink vevar vidare på en mytbildning som jag trodde att han inte skulle fortsätta med efter de ganska tydliga klarlägganden som vi har gjort. Den går ut på att socialdemokraterna skulle ha ändrat sig sedan de var i opposition, så att man inte skulle känna igen dem, som Måbrink sade. Lagen tillkom efter det att en socialdemokratisk motion hade antagits av en utom i vad avser moderata samlingspartiets ledamöter enig riksdag. Lagen har utarbetats i utrikesutskottet av socialdemokrater, folkpartister och centerpartister. Uppläggningen av lagen och syftena med investeringsförbudet har socialdemokraterna hela tiden stått bakom. Vi har också i kammaren framhållit att vi tycker att mittenregeringen i stort sett har skött Sydafrikafrågan i enlighet med de intentioner som har utarbetats i utrikesutskottet av 55 bl.a. socialdemokraterna. Jag vill också, eftersom Måbrink hänvisade till mig, peka på att även jag själv understrukit att så varit fallet. Det handlar alltså inte om någon omsvängning eller om att socialdemokraterna som regeringsparti intar en annan hållning. Vi har hela tiden ställt upp för Sydafrikalagen — av naturliga skäl, eftersom vi själva var tillskyndare till den och lade fram det ursprungliga lagförslaget — och menat att den har den för svenska förhållanden rimliga uppläggningen. Nu säger Måbrink att läget har skärpts och att man därför borde ha en annan tillämpning. Tyvärr, Bertil Måbrink, måste man väl konstatera att apartheidsystemet mycket länge har varit utomordentligt brutalt. Jag skulle nästan vilja säga att Bertil Måbrink underskattar kontinuiteten i förtrycket när han uttrycker sig så som han nyss gjorde. Lagen är helt färsk, och den är mycket restriktiv. Den har också, som jag har sagt, under den korta tid den fungerat visat sig ha vissa positiva effekter. Att nu under pågående utredning, som skall bli färdig första halvåret 1984, och efter det att vi nyligen fått en lag som lett till att den omsättning som de svenska företagen har i Sydafrika faktiskt visat sig minska — i enlighet med lagens syften — ändra praxis vore utomordentligt egendomligt. Det skulle vara lättare att förstå Måbrinks argumentering, om omsättningen i de svenska företagen i Sydafrika ökat kraftigt, så att man kunde säga att lagen inte givit någon påvisbar effekt. Självfallet är det på denna punkt fråga om den totala omsättningen, och uppgifter härom kommer också helt öppet att läggas fram i de redovisningar som skall göras för riksdagen. I sådana sammanhang är, i enlighet med den lagstiftning som vi har i Sverige, alltid en del uppgifter om företag föremål för sekretess, vilket tar sig uttryck i de vita sidor som Måbrink talar om. Å andra sidan har regeringen velat gå längre när det gäller Sydafrika just för att kunna ge en så öppen redovisning som möjligt till riksdagen. Regeringen försöker därför offentliggöra så många uppgifter som det kan vara riktigt att lämna ut för att den offentliga debatten skall föras vidare. En sådan redovisning kommer f. ö. också att lämnas av regeringen till riksdagen i slutet av det här året. I övrigt tror jag att alla kan instämma i Bertil Måbrinks beskrivning av utvecklingen i Sydafrika. Bertil Måbrink tog speciellt upp Lesotho. Lesothos utrikesminister valde nyligen att besöka Sverige för att här få det politiska stöd som han ansåg vara nödvändigt i den situation som Bertil Måbrink beskrivit. Jag kan försäkra Bertil Måbrink att han vid sitt besök i Sverige fick stöd av den svenska regeringen. Beträffande de övriga punkter som Bertil Måbrink tog upp — licenser och leasing — vill jag säga att detta ju är frågor som socialdemokraterna uppmärksammat för länge sedan. Vi yrkade ju på den statliga utredning som nu sitter och arbetar med de här frågorna. Det gäller bl.a. leasing som skulle kunna medföra att vederbörande kan kringgå investeringsförbudet. Detta är alltså frågor som finns med i direktiven till utredningen. Man arbetar alltså f. n. med frågorna. ningar är också någonting som utredningen, såvitt jag förstår, ser över. Nr 28 Slutligen Bertil Måbrinks indignationsnummer att socialdemokraterna Måndagen den skulle ha ändrat sig. Såväl i förarbetena till lagen som i propositionen står det 31 november 1983 att företagen i princip skall få göra investeringar som enbart är ersättning för rent försliten utrustning och vissa arbetsmiljöförbättringar. Ersättningsin Om skärpt lagstift Yesteringarna BSranskas var och en för sig utomordentligt noga av kommersning mot investekollegium. Granskningen är mycket grannlaga. Man prövar mycket noga att ringari Sydafrika det inte rör sig om maskiner som kan öka kapaciteten. Detta begränsar självfallet i högsta grad företagens möjligheter att göra investeringar av det här slaget, eftersom modern teknik ju ofta innebär att kapaciteten ökar. Men då får de inte göra några investeringar. Det här står helt tydligt i förarbetena till lagen och i propositionen, och detta är den utgångspunkt som hela tiden har gällt. I de fall då socialdemokraterna har tillstyrkt Sandvikens och SKF:s ersättningsinvesteringar rör det sig, efter våra mycket hårda nedbantningar, om belopp som ligger utomordentligt väl inom ramen för den praxis som har utvecklats under den tid lagen har funnits. Det är ingalunda de största ersättningsinvesteringstillstånden, utan det hela ligger inom ramen för den praxis som har utvecklats. Det rör sig alltså inte om någon ny praxis.

Herr talman! Jag har inte fråntagit socialdemokraterna äran av att ha medverkat till att Sydafrikalagen kom till 1979, men jag vägrar absolut att gå med på att det enbart var den socialdemokratiska motionen som låg bakom. Det var den starka opinionen i landet, från bl.a. de religiösa organisationerna och Afrikagrupperna, som drev fram lagstiftningen. Naturligtvis låg inte minst vårt parti bakom. Även folkpartiet var engagerat i denna fråga. Här har inte det socialdemokratiska partiet något slags monopol, det får jag verkligen säga. Jag kan förstå att det måste finnas företagssekretess, och det är inte heller någonting som jag har motsatt mig. Men när regeringen sätter hemligstämpel på sida efter sida och företagen sedan själva lämnar ut uppgifter — eftersom de anser att det går att göra så — tycker jag att regeringen har gått för långt med hemligstämplandet. Det här har varit ett problem, men jag hoppas att det kan rättas till. Jag ville ta upp det som ett exempel. Enligt min mening skönmålade Mats Hellström litet för mycket beträffande den offentliga redovisningen. Sedan vill jag komma tillbaka till de här investeringarna. Jag förmodar att också den borgeliga regering som vi hade i september 1982 kunde läsa Sydafrikalagen. Regeringen kom fram till slutsatsen att den inte kunde godkänna Sandviks och SKF:s investeringsansökningar. Frågan behandlades sedan i utrikesnämnden — där också socialdemokraterna är representerade — och där gjordes tydligen samma bedömning, nämligen att man inte kunde godkänna ansökningarna, eftersom det i så fall skulle bli fråga om en utvidgning av företagens verksamhet. Jag kommer inte ifrån frågan om vad det var för nytt som tillkom och som gjorde att ni ett år senare — 1983, när ni fått regeringsmakten — helt plötsligt tvärsvängde. Var det någonting i lagen 57 som man inte hade upptäckt ett år tidigare som gjorde att ni godkände investeringarna? Jag tror inte, Mats Hellström, att det är så fruktbart att hävda att det inte blir någon effektivisering genom en ersättningsinvestering, t.ex. genom att man byter ut en maskin. Låt oss säga att man vill byta ut en maskin som är 20 år gammal. Då kan man ju inte sätta in en maskin som är lika gammal, utan man ersätter naturligtvis maskinen med en som är ny. Det är väl helt klart att det innebär en effektivisering, för tekniken har ju inte stått stilla. Jag tycker att vi kan vara överens om att en ersättningsinvestering i ett sådant fall medför effektivisering.

Har den svenska regeringen kontrollerat hur de svenska företagen gör i sådana fall? Det är en viktig fråga, som faktiskt är så central att man bör få besked om hur det förhåller sig. Vet utrikeshandelsministern hur stora dessa investeringar är? Har de rapporterats till Sverige? Anser utrikeshandelsministern att de svenska företagen här skall följa den svenska lagen, såsom den är utformad efter beslut i Sveriges riksdag, eller skall de följa den sydafrikanska lagen? Jag får slutligen tacka för beskedet i fråga om den begäran som framfördes av Lesothos utrikesminister vid besöket i Sverige och som gällde ett ökat svenskt stöd. Jag ser detta som positivt.